Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag är litet besviken, för jag tycker att svaret andas en viss passivitet, som jag kanske inte hade väntat mig. För många människor, särskilt för många äldre, är obduktionslagens utformning inte godtagbar. Den strider mot deras etiska uppfattning, och de ser den som ett övergrepp när det gäller den personliga integriteten. Det har också stått klart för mig att den inger många en stark oro inför döden. Den t.o.m. fördystrar många människors återstående levnad. Jag vill påstå att det inte är någon överdrift att det förhåller sig på det här sättet. Många av oss som har en annan uppfattning har väldigt svårt för att sätta oss in i hur viktig den här frågan är och hur djupt den engagerar människor. Men det är viktigt att vi visar respekt och förståelse för andras mening, och därför måste vi sätta oss in i andras tankegångar och motiv. Har statsrådet den uppfattningen att detta är en för människorna — för vissa personer i varje fall — mycket viktig fråga? Anser statsrådet att den allvarligt engagerar många, framför allt äldre? Om statsrådet svarar ja på den frågan, tycker statsrådet då att det är riktigt att inte försöka att tillmötesgå de här enskilda människorna i en så betydelsefull fråga? Jag tycker att det är litet förvånansvärt att statsrådet själv inte vill engagera sig i denna fråga. Det är litet löst och suddigt att bara svara att den här frågan kommer att diskuteras och att statsrådet själv inte vill ta något initiativ.

Herr talman! Jag vill anföra ytterligare några synpunkter på denna mycket viktiga fråga. Som har framgått av mitt frågesvar har obduktionslagen varit i kraft endast några år. Jag tror därför att det finns skäl att avvakta erfarenheterna av hur den nya lagstiftningen tillämpas, innan vi ändrar den. Det är givetvis också intressant att se vad utredningen om sjukvård i livets slutskede kan komma att säga i obduktionsfrågan. Riksdagen har ju också helt nyligen avslagit en motion av Inger Lindquist i samma fråga. Det finns inte anledning för mig att inta en annan ståndpunkt än vad riksdagen har gjort. Jag vill här understryka att det i lagen medgivna undantaget från principen om hänsynstagande till den avlidnes och hans anhörigas vilja bör tillämpas synnerligen restriktivt. Obduktion i sådana fall får ske endast då det är nödvändigt på grund av att dödsorsaken måste kunna fastställas. Jag utgår ifrån att läkarna alltid noga prövar om obduktion behövs. Jag är ense med Inger Lindquist om att respekten för den enskildes integritet och personliga uppfattningar måste vara vägledande för oss alla på detta område liksom på andra områden. Men jag tror samtidigt att människorna förstår att obduktion ibland kan vara nödvändig.

Herr talman! Den här lagen har varit i kraft i två år, och lagens formulering är sådan att jag tycker att statsrådet borde vara intresserad av att se hur den verkligen tillämpas. Det talas t.ex. om att obduktion skall företas om det behövs för att orsaken till dödsfallet skall kunna fastställas. Är dödsorsaken känd, talas det om på ett annat ställe. Hur har den tillämpningen skett i praktiken? Hur har man utnyttjat frågeställningen: Är dödsorsaken känd eller okänd? Det talas om att man skall underrätta anhörig om inte särskilda skäl talar emot det. Det är också mycket intressant att få veta hur den skrivningen har tillämpats, vad man har lagt in i orden ”särskilda skäl” liksom uttrycket att det skall förflyta skälig tid efter underrättelsen och fram till obduktionen. Det är saker som jag menar att statsrådet kunde ha engagerat sig i och fått fram i en överprövning av den här lagen.

Herr talman! Jag finner liksom Inger Lindquist att det vore mycket väsentligt med en uppföljning av denna nya lag, som verkligen har engagerat många människor. Jag var själv på ett besök på Karolinska sjukhuset i går och ställde frågan till läkarna hur vanligt det är med obduktion nu. Jag fick svaret att obduktion görs när synnerliga skäl talar för det, och att det finns ett nytänkande på detta område. Jag vill gärna medverka till att man gör en utvärdering av lagen, men jag anser att det finns skäl att ta ställning till den frågan när jag har fått utredningens betänkande om sjukvård i livets slutskede. Utredningen kan nämligen väntas ha synpunkter även på obduktionsfrågan.
Herr talman! Då skulle jag vilja fråga statsrådet: Vad menas med uppgiften i svaret att utredningen skall diskutera frågan? Jag undrar också när utredningen kommer att vara färdig. Jag hade intrycket att den snart skulle lägga fram sitt slutresultat.
Herr talman! Jag kommer inte ihåg exakt datum, men jag tror att det är nästa vecka — alltså före jul — som Bror Rexed kommer att överlämna en utredningsrapport till mig. Det dröjer alltså bara några dagar.
Herr talman! Då blir jag ännu mer förvånad över svaret. Har man inte tidigare tänkt diskutera den här frågan förstår jag inte hur man skall hinna göra det under den vecka som återstår. Utredningens betänkande måste väl redan vara tryckt, om jag förstår saken rätt.
Herr talman! Huvudbetänkandet kommer till våren, men vi skall diskutera frågan den 15 december, när Bror Rexed kommer till departementet.
Herr talman! Får jag då i klarhetens tecken fråga om det är just den här frågan som skall diskuteras, om det är den här frågan utredningen skall ta upp.
Herr talman! Jag vet att den ingår bland de saker som skall diskuteras i samband med överlämnandet av delrapporten. Men jag känner naturligtvis inte till utredningens resultat och inte heller alls de frågor som utredningen tänker att ta upp och som man vill diskutera med mig. Men den diskussion vi har fört i dag har gett mig anledning att närmare överväga det problem som Inger Lindquist har tagit upp. Jag tycker alltså att Inger Lindquist kan vara ganska lugn för att frågan kommer att behandlas med stort allvar.
Herr talman! Då får jag tacka statsrådet för det senaste svaret, som jag tycker var det bästa under hela debatten.

Herr talman! Thure Jadestig har ställt flera frågor till mig med anledning av att regeringen i september 1977 uppdrog åt socialstyrelsen att upprätta en upprustningsplan för sommaroch lägergårdar. Thure Jadestig undrar hur många projekt som har redovisats vid den kommunala inventeringen, i hur många fall upprustning har kommit till stånd samt om jag är beredd att medverka till en fullständigare inventering av läger-, kursoch sommargårdar. Mot bakgrund av ett förslag från 1968 års barnstugeutredning i betänkandet Barns sommar gav regeringen i september 1977 socialstyrelsen i uppdrag att upprätta en upprustningsplan för lägergårdar och sommargårdar. Upprättandet av planen skulle ske i samråd med arbetsmarknadsstyrelsen och företrädare för kommuner och organisationer. För att göra det möjligt att redan vintern 1977-1978 börja rusta upp gårdarna föreskrevs att planen senast den I december 1977 skulle överlämnas till arbetsmarknadsstyrelsen för att ingå i dess objektreserv. Socialstyrelsen överlämnade inom fastställd tid till arbetsmarknadsstyrelsen en länsvis fördelad och angelägenhetsgraderad upprustningsplan. Redan när styrelsen skrev till kommunerna upplystes de om att planen kunde kompletteras till den 1 mars 1978. Den kompletterade planen som har överlämnats till arbetsmarknadsstyrelsen omfattade sammanlagt 355 olika upprustningsobjekt till en total kostnad av drygt 146 milj.kr. Av dessa har 155 objekt till en sammanlagd kostnad av drygt 85 milj.kr. tagits in i objektreserven. Beslut har hittills fattats om att 2 objekt till en kostnad av ca 1,5 milj.kr. skall rustas upp. Enligt min mening finns det anledning att avvakta utfallet av eventuella ytterligare upprustningar under kommande vinter innan ställning tas till en ytterligare inventering av olika gårdar. Slutligen vill jag erinra om att allmänna arvsfonden står öppen för ansökningar om bidrag för nyoch ombyggnad av anläggningar för barnoch ungdomsverksamhet.

Herr talman! Jag tycker att statsrådets svar var i sin form rakt på sak, och jag ber att få tacka för svaren på mina tre frågor. Förslaget om en upprustningsplan för sommaroch lägergårdar var ett resultat av barnstugeutredningens slutbetänkande som kom 1975, Barns sommar. Idén fick ett gott mottagande från samtliga remissinstanser, och därför hoppades vi att det skulle bli en snabb reaktion från regeringens sida. Meningen var också närmast att det folkrörelsedrivna ungdomsarbetet skulle ges möjlighet att berika våra barns och ungdomars fritidsverksamhet i en aktiv och positiv fritidsmiljö under sommarmånaderna. Denna arbetsform för ett aktivt ungdomsarbete intresserar folkrörelser med ungdomsarbete, och därmed också i hög grad nykterhetsrörelsen, som här ser sin chans att bl.a. i alkoholfri fritidsmiljö göra en insats. Detta skall naturligtvis ske vid sidan om och i samverkan med andra ungdomsorganisationer, ty alla goda krafter behövs för att skapa en meningsfull fritidsmiljö för vår ungdom. 1881 kunde godtemplarrörelsen inviga sin första samlingslokal. Det var i Arboga bara två år efter det att IOGT-rörelsen hade instiftats i landet. Rörelsen kan nästa år fira sitt 100-årsjubileum. Ordenshuset i Arboga var landets första profana samlingslokal. Redan 1908 kunde man redovisa över 700 fastigheter med samlingslokaler i vårt land. Det var sålunda en snabb expansion på detta område. Frågan om fritidsanläggningar av annan typ aktualiserades också mycket snabbt, och redan före första världskrigets utbrott hade man inom nykterhetsrörelsen skaffat sig fritidsområden och byggde s.k. sommarhem för gemensamma fritidsaktiviteter. Under 1920 och 1930-talen var det en verkligt bred aktivitet på området, och ett stort antal sommarhem byggdes i snabb takt. I dag har nykterhetsrörelsen ca 150 anläggningar av skilda slag. Många av dem har en avancerad utrustning, och man bedriver en omfattande verksamhet där. Det är mot den bakgrunden som man från den centrala organisationsledningen — fastighetsförvaltningen för nykterhetsrörelsens samlingslokaler, vars ordförande jag är — ser så positivt på förslaget om möjlighet till samhälleligt stöd även för upprustning av fastigheter som har att göra med verksamhet inom det här området. Dessutom finns det ett stort antal ordenshus, Folkets hus och bygdegårdar som med en något ändrad utrustning mycket väl skulle kunna användas för de aktiviteter som förslaget vill stimulera. Låt mig också få konstatera att det inom kyrkan och frikyrkan, ja, inom hela folkrörelsekollektivet finns ett otal fastighetsbildningar inom detta område. Sålunda har vi i dag en stor samhällsresurs som kan förräntas i för denna typ av verksamhet positivt förebyggande ungdomsarbete. Vid en interpellationsdebatt med dåvarande statsrådet Rune Gustavsson uttalade jag glädje över initiativet att upprätta en upprustningsplan, men jag var kritisk mot den utredningstid som kommunerna tilldelats. Jag ifrågasatte då om inventeringen och de beräknade upprustningskostnaderna skulle få riktig belysning och om inte ett stort antal objekt skulle förbli oredovisade. Tyvärr måste jag konstatera att jag har besannats på denna punkt, detta trots de siffror som socialministern i dag har redovisat: 355 objekt med en total kostnadsvolym på 146 miljoner. Uppskattningsvis omfattar detta kanske bara en fjärdedel eller en tredjedel av det totala antalet objekt som egentligen berörs. Min interpellation får ses mot bakgrunden att jag hade anledning att förmoda att någon större aktivitet inte hade skett på området. Summa summarum: 2 objekt skall enligt beslut upprustas, 153 objekt har tagits in i den s.k. beredskapsreserven och 200 ärenden står så att säga på väntelistan. Om jag dessutom räknar med alla de inventeringsobjekt som inte har fått sin chans att komma med i inventeringsomgången, då står det klart att vi här har en samhällsuppgift av ganska stor omfattning. Låt mig avsluta med att ställa några följdfrågor. För det första: Kan jag uppfatta statsrådets svar så, att det är hans mening att de 153 objekt som finns i objektreserven skall omfattas av den kommande vinterns aktuella igångsättningsarbete, eller kommer det att ta många år innan dessa 153 objekt har bearbetats? Hur många år skall vi i så fall bearbeta dessa, innan vi kommit i gång med verksamheten? För det andra: Har de lokalägande parterna, alltså de fastighetsförvaltande enheterna ute i regionerna, fått besked av arbetsmarknadsstyrelsen om att de nu har uppförts på den s.k. beredskapsreserven? Har de i så fall blivit underrättade om sin turordning? Det är enligt min mening väsentligt att de får information, så att de kan planera för den kommande upprustningen.

För det fjärde: Statsrådet hänvisar till allmänna arvsfonden. Vi som sysslar med de här frågorna har prövat den vägen och funnit att det inte är så lätt att forcera alla de normer som gäller i det sammanhanget. Det vore värdefullt för den kommande handläggningen om statsrådet ville närmare precisera möjligheterna till bidrag genom arvsfonden ur den aspekten att man den vägen kan få hjälp att klara upprustningen av de objekt som man inom beredskapsoch objektplanen inte klarar av. Sommar-, lägeroch kursgårdar ligger i allmänhet utanför kommunens centrala delar, och det är ju en fördel. De ligger där i utkanten vid en skogsbacke eller vid ett sjöområde, och verksamheten har högsäsong under några få veckor eller några helgdagar under vår-, sommaroch höstmånaderna. Nu har man ju också på många håll i förebyggande syfte skaffat sig motionsanläggningar och kombinerar detta med övrig fritidsverksamhet, men den här sommarverksamheten för barn skulle utan tvivel vara ett bra komplement. Skall alltså arvsfonden kunna bidra med upprustning av realstandardkaraktär, som det sades i socialstyrel sens skrivelse till kommunerna beträffande inventeringen, t.ex. indragning av elektricetet, vattenoch avloppsanläggningar, telefon o. d.? Jag är inte säker på att allmänna arvsfonden står till förfogande i dessa fall.

Herr talman! Alla barn har behov av en sommarmiljö som ger dem möjligheter till stimulerande fritidsverksamhet. För att på ett bra sätt klara detta, anser jag att man bör dra nytta av de erfarenheter som folkrörelserna och deras föreningsliv har. Det finns många organisationer som har lägeroch sommargårdar, där det bedrivs verksamhet. Inom föreningslivet har man i dag — och själv har jag erfarenhet som tidigare aktiv inom Unga örnar — stora svårigheter att bedriva sommarverksamhet, men dagens debatt måste koncentreras till bekymren med lägeroch sommargårdar. Många lägeroch sommargårdar har efter hand blivit hårt nedslitna samtidigt som det uppstått krav på en allmän höjning av standarden. Dessa krav kommer från flera håll, inte bara och inte heller i första hand från lägerdeltagare och lägerledare utan från myndigheternas sida — och det med all rätt. Kraven på bättre standard när det gäller köksutrymmen, hygienutrymmen m.m. är naturliga, men de medför samtidigt krav på investeringar. Därför tycker jag att initiativet att inventera och upprätta upprustningsplaner för sommaroch lägergårdar är bra. Skall ett sådant här initiativ ge resultat behövs emellertid ytterligare åtgärder. Pengar måste ställas till förfogande och ett visst driftbidrag måste även garanteras, så att de organisationer som äger gårdarna och där skall bedriva verksamhet tror sig kunna klara driften efter det att en upprustning gjorts. Inte minst det löpande underhållet kan vara besvärligt att klara, och man kan bekymra sig över hur man skall kunna gå i land med det. Många organisationer kan klara en upprustning av en lägeroch sommargård, men de drar sig för att utföra de behövliga åtgärderna på grund av osäkerhet om huruvida de skall klara driften. En upprustning av lägeroch fritidsgårdar skulle sannerligen vara utmärkt som beredskapsarbete, men skall det bli önskvärda resultat i form av åtgärder behövs ett sådant stöd att den organisation som äger anläggningen kan driva den utan alltför höga kostnader. Man måste också kunna klara det kontinuerliga underhållet, ty annars nöts anläggningen ned med nya krav på stora investeringar som följd, och även här måste samhället i så fall vara med och betala. Jag tycker att vi skulle kunna vara överens om att det för barn behövs sommarverksamhet med karaktär av lägeroch koloniverksamhet. Men då erfordras att det finns sommaroch lägergårdar som kan användas för verksamheten. Vidare krävs att samhället är berett att stödja verksamheten. Det billigaste stödet är då en satsning på den verksamhet som bedrivs av folkrörelsernas organisationer. Men det behövs stöd för att rusta upp gårdarna, varvid stödet måste vara så utformat att underhållet inte blir eftersatt.
Herr talman! Låt mig först instämma i vad interpellanten och även Ove Karlsson har sagt om värdet av organisationernas sommarverksamhet. Jag kan också instämma i den skildring som Thure Jadestig gav av betydelsen av folkrörelsernas satsning under tidigare år på att bygga egna lokaler. Vi har samma uppfattning om värdet av att det finns tillgång till aktiviteter för barn på sommaren, både i folkrörelsernas regi och i kommunal regi. Vi kan också konstatera att vi alla fäster vissa förhoppningar vid det initiativ som togs av barnstugeutredningen. När det nu gäller läget inför vintern 1978-1979 är det, som framgår av mitt svar, ingen brist på objekt, utan det finns en rad sådana i reserven. Det största behovet just nu är därför inte att leta fram ytterligare objekt. Det som vi i första hand får hoppas på är att kunna förverkliga dessa objekt eller i varje fall en del av dem. Men självfallet kan det därutöver finnas lokala behov, och jag vill därför säga till interpellanten att han, om han har uppgift om något objekt som inte kom med vare sig i den första inventeringen eller i de kompletteringar som gjordes i våras, naturligtvis är oförhindrad att presentera dem. Vi får då se vad vi kan göra åt dem. Låt mig vidare svara på de direkta ytterligare frågor som Thure Jadestig ställde. Den första frågan var om arbetet på de 153 objekt som nu finns i reserven kommer i gång i höst. Svaret är att det beror på sysselsättningsläget. Meningen med denna reserv är ju att den skall kunna tas i anspråk om det uppstår arbetslöshet. Därför kan man inte besvara den frågan i dag. Den andra frågan var om de berörda organisationerna har fått besked om huruvida deras objekt finns med i reserven. Jag kan inte svara på om de har fått någon särskild skrivelse om det, men eftersom det är fråga om offentliga uppgifter har naturligtvis var och en som är intresserad av saken möjlighet att ta reda på hur det ligger till. För det tredje frågade Thure Jadestig om jag anser att det är nödvändigt med en ytterligare inventering av nya objekt. Svaret på det ligger i det som jag redan har sagt, nämligen att vi nu får avvakta utfallet under den kommande vintern. Sedan får vi ta ställning till om den metod för att få fram en upprustning av fritidsanläggningar som vi talar om i dag över huvud taget är lämplig. Den fjärde frågan gälllde, såvida jag uppfattade den rätt, om jag ville precisera allmänna arvsfondens möjligheter att medverka i upprustning av lägeroch sommargårdar. Vid beviljandet av bidrag från allmänna arvsfonden följer vi vissa regler, som har utvecklats steg för steg genom praxis. Självfallet finns det möjlighet att i takt med nya erfarenheter och nya behov något förändra denna praxis. Jag är inte beredd att nu göra några allmänna uttalanden utöver vad jag här har sagt, utan en sådan utveckling av allmänna arvsfondens politik får ske vid behandlingen av de ansökningar som kommer in. Slutligen vill jag upplysa Ove Karlsson, som i huvudsak kom in på frågor som inte gäller upprustningen av lägeroch sommargårdar utan driften av dessa, om att jag på måndag kommer att svara på en interpellation som mera handlar om stöd till den löpande verksamheten i sådana sammanhang.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för de här kompletterande uppgifterna. Jag känner nog att vi bärs av en gemensam vilja att hitta former för att lösa de här frågorna även på sikt. Jag noterar också med tacksamhet möjligheten att beträffande de objekt som nu inte är anmälda men som ur folkrörelsesynpunkt kan anses vara angelägna ta upp en dialog med statsrådet och därmed kunna aktualisera dem och att det alltså inte är ett stopp med den nu angivna ärendemängden. Att arvsfonden har sina begränsningar är jag också medveten om, men med ledning av vad statsrådet har antytt både i sitt första svar och i det kompletterande svaret ser jag det som möjligt att ta upp åtminstone smärre ärenden. Det som jag kanske tycker är viktigare än någonting annat är emellertid att vi känner till omfattningen av den här frågan. De nu kända kostnaderna är beräknade till ca 150 milj.kr., och det är trots allt en rätt tung börda i landets ekonomi. Jag vågar påstå att summan egentligen skulle kunna dubbleras, om man fick till stånd en heltäckande inventering, vilket jag tycker egentligen är en brist att vi inte har om man nu vill att den här verksamheten när det gäller barns sommarvistelse skall täcka hela landet. Jag är medveten om att en sådan här upprustningsinsats kräver mer långsiktig planering, några års perspektiv åtminstone. Vi har en mall när det gäller upprustning av allmänna samlingslokaler, vars anslagsramar är alltför snäva, det är jag helt på det klara med, men själva idén finns där faktiskt som grund för hur man mer långsiktigt, låt oss säga under en femeller tioårsperiod, skulle kunna arbeta sig igenom en sådan upprustning. Det tycker jag skulle vara et: skäl för socialministern att se över denna fråga och ifrågasätta om det inte är bättre att ha ett flerårigt program upprättat för den här folkrörelsedrivna verksamhetsdelen, som är anpassat till kommunernas sociala planer när det gäller barns sommar, med andra ord att vi får en mer långsiktig planering. Beredskapsobjektsplanen är bra, men den är också så att säga konjunkturhoppande.
Herr talman! Jag instämmer i stort sett i vad socialministern sade om att det inte behöver inventeras fram ytterligare objekt, utan man borde undersöka vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att få i gång de objekt som nu har inventerats fram. Som socialministern nämnde har 355 objekt inventerats fram, men det är bara två som har kunnat sättas i gång. Det borde ge anledning att undersöka varför resultatet inte blivit bättre. En sådan undersökning borde vara angelägen så att upprustningsarbetet kommer till stånd, och man borde ta kontakt med de kommuner och organisationer som har tagit fram objekt och få klart för sig varför de inte har kunnat fullföljas. Nr 50 Jag talade mest om driften av anläggningarna i mitt förra inlägg, och det Fredagen den gjorde jag utifrån den omständigheten att drift och investeringar hör ihop. 8 december 1978 Det borde vara glädjande för socialministern att organisationerna undersöker möjligheten att klara driften, innan man kör i gång och investerar, för kan man inte klara driften blir det svårigheter. En stor investering får ju direkt utslag på driften. Därför är det många som drar sig för att göra investeringar, innan man vet att man har möjlighet att på sikt klara den verksamhet som man skall bedriva på lägeroch sommargårdar.

Herr talman! Grethe Lundblad har frågat mig vilka åtgärder regeringen tänker förorda för att den planerade utbyggnaden av barnomsorgen fram till 1981 inte skall fördröjas ute i kommunerna av ekonomiska skäl. Vidare har Grethe Lundblad frågat mig om regeringen tänker förhindra en planerad nedbantning av utbildningen av förskollärare och i stället göra förstärkta utbildningsinsatser samt vilka kvalitetsförbättringar regeringen tänker förorda i förebyggande barnavård och barnomsorgen inför det internationella barnåret 1979. Inga Lantz har frågat mig om regeringen tänker föreslå att staten skall överta kostnaderna för barnomsorgen, om jag är beredd att medverka till normer vid nybebyggelse som innebär att mark motsvarande 10 m? per barn avsätts för barnomsorgens behov, om regeringen kommer att vidta åtgärder för att överinskrivningen vid barnstugorna skall slopas och om jag anser att nuvarande normer för beräkning av lekytor resp. avdelningsytor vid barnstugorna är rimliga. Vidare har Inga Lantz frågat mig om regeringen är beredd att öka kapaciteten för utbildning av förskollärare. Jag avser, efter samråd med statsrådet Birgit Rodhe, som inom regeringen är ansvarig för förskollärarutbildningen, att besvara frågorna i ett sammanhang. Jag vill inledningsvis peka på att barnomsorgen är en lagfäst kommunal uppgift med skyldighet för kommunerna att svara för en planmässig utbyggnad. Riksdagen har i nära nog total enighet lagt fast målet att alla barn med förvärvsarbetande och studerande föräldrar samt barn med behov av särskilt stöd för sin utveckling skall kunna beredas plats inom den kommunala barnomsorgen i mitten av 1980-talet. Riksdagen har vidare ställt sig bakom en överenskommelse som hösten 1975 träffades mellan den dåvarande regeringen och Svenska kommunförbundet om en första utbygg 87 nadsetapp omfattande åren 1976-1980. Under den femårsperioden skulle 100 000 daghemsplatser och 50 000 fritidshemsplatser börja byggas. Med användande av tumregeln att byggnadstiden i genomsnitt uppgick till ett år skulle dessa platser kunna tas i bruk under perioden 19771. o. m. 1981. Under perioden förutsattes vidare en utbyggnad av familjedaghemmen enligt den bedömning som gjordes lokalt i varje kommun. Utbyggnadsprogrammet byggde på dåvarande regeringens och Svenska kommunförbundets gemensamma överväganden om vad som kunde vara praktiskt möjligt att förverkliga under perioden. För att ge kommunerna ekonomiska möjligheter att genomföra utbyggnaden ingick vidare i överenskommelsen ett nytt statsbidragssystem för barnomsorgen. Det nya statsbidragssystemet, som trädde i kraft den 1 januari 1977, innebar en kraftig förstärkning av bidragen till den kommunala barnomsorgen. Bidragen har vidare gjorts värdebeständiga genom anknytning till löneutvecklingen för anställda i offentlig tjänst. I en särskild protokollsanteckning till överenskommelsen förbehöll sig Svenska kommunförbundet rätten att påkalla nya överläggningar om statsbidragen, om genom statsmakternas beslut väsentliga ändringar inträdde i de förutsättningar som låg till grund för överenskommelsen. Sådana överläggningar har inte påkallats av Svenska kommunförbundet. Vidare har överenskommelser träffats mellan regeringen å ena sidan och Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet å andra sidan om kommunernas och landstingskommunernas ekonomi. Den senaste överenskommelsen träffades i juni 1978 och avser dels den kommunala volymutvecklingen åren 1979 och 1980, dels de finansiella förutsättningarna för kommuner och landstingskommuner år 1979. Parterna har enats om att riktpunkten för kommunerna skall vara en konsumtionsökning om 3 96 per år under åren 1979 och 1980. Parterna är också ense om att inom denna ram skall bl.a. utbyggnaden av barnomsorgen prioriteras. En utbyggnad av barnomsorgen enligt det överenskomna programmet ryms väl inom den angivna volymökningen. Därutöver har regeringen förbundit sig att tillskjuta ett särskilt statsbidrag om totalt ca 980 milj.kr. till kommuner och landstingskommuner under år 1979. Sammanfattningsvis kan således konstateras att kommunernas ekonomi i sig inte utgör något hinder för en utbyggnad enligt överenskommelsen, förutsatt att kommunerna följer rekommendationen att prioritera barnomsorgsutbyggnaden, vilket då självfallet måste ske på bekostnad av förbättringar inom andra i och för sig angelägna samhällssektorer. Kommunernas nuvarande planer för utbyggnaden visar att byggandet av daghemsplatser under treårsperioden 1976-1978 ligger i nivå med den överenskomna utbyggnaden under dessa tre år. Byggandet av daghem under 1979 och 1980, platser som alltså skall tillkomma 1980 och 1981, ligger emellertid enligt planerna drygt 10 000 platser under överenskommelsen för de båda åren. Detta är, som jag framhöll i svaret på en fråga av Mats Hellström för ett par veckor sedan här i kammaren, oroande. Jag förklarade också då att jag hade för avsikt att ta upp diskussioner med Svenska kommunförbundet om dessa frågor. Min utgångspunkt vid dessa överläggningar, som nyligen påbörjats, är att det är nödvändigt att den av riksdagen i samförstånd med Svenska kommunförbundet uttalade målsättningen om barnomsorgens utbyggnad uppfylls. För att nå ett sådant resultat kan det bli nödvändigt att diskutera hur enskilda kommuner har levt upp till det åtagande Svenska kommunförbundet gjort som representant för kommunerna. Av svaret följer att regeringen står fast vid såväl överenskommelsen med Svenska kommunförbundet om barnomsorgens utbyggnad som riksdagens beslut år 1976 om ifrågavarande statsbidrags storlek. En översyn av reglerna för statsbidragsgivningen pågår sedan en tid inom regeringskansliet. I anslutning härtill behandlas också frågan om statliga normer för personaltäthet och gruppstorlekar m.m. inom den kommunala barnomsorgen. Arbetet bedrivs med sikte på att ett förslag skall föreligga under våren 1979. I avvaktan härpå är jag inte beredd att ta ställning i dessa frågor. När det gäller antalet elever på förskollärarlinjen liksom övriga frågor som påverkar statens utgifter kommer regeringen att redovisa sina ställningstaganden i budgetpropositionen i januari. Frågan om särskilda normer för markreservation för barnomsorgens behov har varit föremål för riksdagens övervägande i olika sammanhang. Riksdagen har därvid uttalat att det följer av kommunens ställning som huvudman för den fysiska planeringen att den skall se till att markresurser för skilda behov skall tillgodoses inom kommunen. Jag utgår från att detta beaktas vid utarbetande och fastställande av stadsplaner.

Herr talman! Jag vill gärna tacka socialministern för svaret. Tyvärr var det inte något särskilt upplysande svar jag fick på de frågor jag ställt. Egentligen är det precis som i regeringsdeklarationen. De första tre sidorna i svaret är nämligen endast en beskrivning av vad riksdagen redan vet — återstår alltså s. 4. Jag hoppas att det bakom denna disposition av svaret ligger en strävan att ta några hemliga godbitar med till denna debatt. Annars är det verkligen ett magert svar utan antydan om någon julklapp till Sveriges barn. Det är endast en siffra på de första sidorna som förvånar mig. Gabriel Romanus nämner att regeringen kommit överens med kommunerna om en konsumtionsökning på 3 26 under 1979 och 1980. Den siffran förekommer också i en försörjningsbalans, omfattande 1979 och 1980, som finns i regeringens förslag till den ekonomiska politiken, vilket lämnades till riksdagen den 2 november. Jag tycker inte man kan åberopa den siffran på tillväxten när det gäller nybyggnad och nyinredning av förskolor. När det gäller bruttoinvesteringar förutsätter nämligen försörjningsbalansen att kommunerna under 1978 ökar med 2,9 ?6, men att de under 1979 minskar bruttoinvesteringarna med 0,1 96 — alltså på stället marsch. Är det inte dessa siffror — som också gäller för investeringen i barnomsorgen — som gör att kommunerna framför sig ser stora problem? Gabriel Romanus har varit politiker under många år. Han måste veta att det är smärtsamt när man i en kommun helt skall bromsa upp investeringsutvecklingen för en sektor. Det är mycket svårt att göra omprioriteringar mellan pressande behov i en kommun. Därför är det oftast ett ökat utrymme man kämpar om i kommunerna, sällan det nuvarande utrymmet. Om inte någon ökning sker blir utvecklingen gärna låst. De små kommunerna, som har små ramar att röra sig inom, har sällan omprioriteringsmöjligheter. Jag skulle vilja fråga: Vad kan statsrådet göra i det läget för att lätta kommunernas ekonomiska bekymmer? Det är bra att man åter tagit upp diskussionen med kommunerna om statsbidragen, och jag hoppas verkligen att man skall finna vägar att stödja kommunernas ekonomi. På många håll ute i kommunerna säger man med anledning av den sammanställning som gjorts av barnomsorgsplanerna för 1978-1982 att femårsplanen för nybyggnad i stället blir en sexårsplan. Det är kanske det som ligger dolt bakom statsrådets tal i svaret om en ”tumregel”, som fördröjer utbyggnaden med ett år. Därför kan man fråga sig om utbyggnadsplanerna för 1976-1980 i stället kommer att gälla för tiden 1976-1981. Som svar på min andra fråga får jag endast en hänvisning till budgetpropositionen. Därför skulle jag vilja fråga statsrådet: Får vi inte alls ställa frågor på hösten som har någon ekonomisk anknytning? Vad jag har önskat veta är ju vilken egen inställning statsrådet har till förskollärarutbildningen. Behöver den utbildningen bromsas, eller kommer socialministern att kämpa för att utbildningen av förskollärare sker i en oavbruten takt som en del av vår prioritering av barnomsorgen? Om socialministern inte får gehör för sina krav i budgetbehandlingen är ju en sak, men vad han har kämpat för tror jag riksdagen önskar få veta. Därför skulle jag vilja fråga: Kan förskollärarutbildningen utan våda för kvalitetsförbättringen av förskolan skäras ner? Socialdemokraterna har ju kämpat för ett särskilt statsbidrag, som skulle kunna fördelas efter behov till kommuner som har sociala problem eller många invandrarfamiljer. Det är kanske en fråga som man skulle kunna ta upp vid de aktuella överläggningar beträffande statsbidragsgivningen som nu pågår och som man väl också skall föra med kommunerna. Jag tror att det är mycket angeläget att de kommuner som är särskilt hårt drabbade får ett manöverutrymme. Vi vet ju att t.ex. flera kommuner i Stockholms omgivning har mycket svåra problem. Min sista fråga har, såvitt jag har kunnat utläsa, helt glömts bort i statsrådets svar. Därför vill jag fråga: Kommer Sveriges socialminister att förbigå det internationella barnåret 1979 med tystnad på grund av det ekonomiska läget — detta s.k. ekonomiska läge som nu av experter påstås vara på väg uppåt? Många frågor som rör barnavård och barnomsorg ligger nu utredningsklara på regeringens bord. Vi hart.ex. socialutredningens förslag om mera satsning på förebyggande öppet arbete inom barnavården eller barnomsorgen, som socialutredningen önskar kalla det. Vi har också strävanden när det gäller den uppsökande verksamheten. Det finns en lagbestämmelse om uppsökande verksamhet för att nå fram till barn med särskilda behov av samhällets stöd. Men ute på fältet inom barnomsorgen är man inte helt övertygad om att bestämmelserna fungerar. Är statsrådet övertygad om att den verksamheten verkligen fyller kraven? Vi vet att vid behovsbedömningar för utbyggnaden av barnomsorgen beräknas det antal barn som behöver plats på grund av särskilda behov av stöd och stimulans vara ca 3 26. I den försöksverksamhet som föregick barnomsorgslagen rörande uppsökande verksamhet låg den siffran i de berörda kommunerna inte under 7 96. Därför kan vi fråga oss: Vilka framstötar gör vi under barnåret 1979 för barn som har det svårt i Sverige? Jag kan ge många exempel på barn med svårigheter, och jag tror att det finns oerhört många sådana fall i Sverige. Jag är rädd att vi t.o.m. under internationella barnåret glömmer bort dessa barn. Och jag vill hålla med barnstugeutredningen, som 1972 sade att inte förrän vi hjälpt de barn som har det allra svårast i Sverige har vi verkligen blivit ett barnvänligt samhälle. Kommer vi inför barnåret bara att hänvisa till vad som redan gjorts och visa fram litet utställningar, forskningsprojekt och liknande? Jag tycker inte att det liknar Sverige. Sverige brukar vara känt för resultatpolitik i internationella sammanhang, speciellt vad gäller sociala satsningar. Därför tycker jag att vi inför internationella barnåret verkligen skall visa att vi är på alerten när det gäller barnavård och barnomsorg. Det finns också ett förslag om föräldrautbildning som ligger klart för regeringens behandling. Satsningar på föräldrautbildning har ju ständigt varit efterfrågade av riksdagen och önskade av alla partier. Här kan man verkligen inte skylla på ekonomin, för vad föräldrautbildning kostar är småslantar i förhållande till vad man ger i stöd till industrin och många andra sektorer. Därför skulle jag vilja fråga: Skall verkligen föräldrautbildningens början, den kring barnens födelse, dröja över barnåret innan den kommer i gång? Det finns en otålighet ute i kommuner och landsting som jag tror att statsrådet kan stilla om han ger ett positivt svar i dag på frågan om föräldrautbildningen skall sättas i gång snarast. Jag skulle i stort sett vilja upprepa min sista fråga och säga: Vilka förberedelser pågår för att det internationella barnåret skall kunna visa att Sverige vill behålla sin tätplats på den sociala barnavårdens område?

Herr talman! Jag skall be att få tacka för svaret på min interpellation. Riksdagen har fattat beslutet, i överenskommelse med kommunerna, att kommunerna skulle bygga 100 000 nya daghemsplatser och 50 000 fritidshemsplatser på fem år. När man fattade det beslutet för några år sedan tyckte vpk att den utbyggnadstakten var för låg, eftersom behov och köer redan då var katastrofalt stora och långa. Det visar sig nu att kommunerna inte ens kommer att klara av den här, som jag ser det, mycket låga utbyggnadstakten.

Arbetskraftsundersökningarna redovisar ett behov på 404000 platser för barn med heltidsarbetande föräldrar, alltså föräldrar som jobbar mer än 20 timmar per vecka, och dessutom ett behov av 84 000 platser för barn som har deltidsarbetande föräldrar. Enligt kommunernas beräkningar har 43 26 av förskolebarnen förvärvsarbetande föräldrar mot 54 26 som man kommit fram till i AKU. Kommunerna har alltså räknat med ett behov som ligger betydligt lägre än de siffror som man kan utläsa ur AKU från januari i år. SCB har också gjort en undersökning som visar på ett ännu större behov. 460 000 platser behövs för att barn med heltidsarbetande föräldrar skall få plats, och 25 000 till för barn med föräldrar som arbetar 16-19 timmar i veckan. Också när det gäller fritidshemmen ligger kommunerna för lågt. I dag får bara 5 26 av barnen plats på fritidshem — det finns 35 000 platser. Behovet enligt kommunernas beräkningar är 350 000 för 1977. Skall man jämföra 35 000 med 350 000, som är kommunernas egna beräkningar? Dessutom behövs ytterligare 30 000 platser, säger kommunerna, för år 1982. Man kan räkna och man kan göra upp planer på väldigt många sätt. Behovet av en stor utbyggnad kvarstår med all tydlighet. Vänsterpartiet kommunisterna menar att alla barn skall ha rätt till en bra och gratis daghemseller fritidshemsplats för sin egen skull, därför att barnen behöver det. Om man räknar efter barnets behov behövs inte alla dessa prognoser och beräkningar, som i slutändan ändå visar sig vara för snålt tilltagna. Det finns fortfarande kommuner som inte har ett enda daghem — 19 st. — och i 70 kommuner saknas daghem med småbarnsavdelning. I en tredjedel av kommunerna saknas fritidshem. Man skall komma ihåg — jag tycker det är viktigt — när det gäller kommunernas behovsberäkningar att en behovsberäkning inte alls är detsamma som utbyggnad. Det finns något som heter servicenivå eller utbyggnadsnivå också. I Huddinge kommunstyrelses förslag med anledning av barnomsorgsplanen heter det att utbyggnad skall ske med hänsyn tagen till de ekonomiska förutsättningar som finns. Och servicenivån, utbyggnadsnivån, är betydligt lägre än den s.k. behovsnivån. Många utbyggnadsobjekt, dvs. barnstugor, försvinner av olika anledningar i barnomsorgsplanerna. I ett yttrande från planeringskontoret i Huddinge till den senaste barnomsorgsplanen kan man läsa: ”——— det saknas för ett stort antal objekt planlagd mark för allmänt ändamål” och ” ——-— det föreligger stora svårigheter att finna lämplig mark för utbyggnad”. Varför klarar kommunerna inte av den utlovade utbyggnaden av barnomsorgen? Av rapporten från planeringsgruppen för barnomsorgen framgår det att det ofta finns flera orsaker till att kommunerna inte bygger ut i snabbare takt. Fyra kommuner av fem säger att det är ekonomiska skäl som stoppar utbyggnaden. Kommunerna har helt enkelt inte råd att bygga daghem och fritidshem. Ungefär hälften av kommunerna tycker att driftkostnaderna är svårast att bära, medan en fjärdedel tycker att investeringskostnaderna är tyngst. Många kommuner har också svårt att skaffa mark — det gäller samtliga — Nr 50 de tillfrågade storstadskommunerna. All tillgänglig statistik visar att vänsterpartiet kommunisterna har haft och har rätt i sin uppfattning om vad som krävs för att man skall kunna garantera en utbyggnad som motsvarar ett verkligt behov. Vpk har sagt att det behövs en lagstiftning för att trygga barnens rätt till bra daghemsplatser. Vpk har sagt att kommunerna vid all stadsplaneläggning måste reservera mark för barnomsorgen, för annars finns det ingen mark senare. Vpk har sagt att kommunerna måste få full kostnadstäckning för att bygga bort daghemsbristen, annars har kommunerna inte råd. I första hand skall personalkostnaderna täckas. Detta är krav som vpk under många år ställt, och det visar sig nu att det hade varit klokt av riksdagen att fatta beslut i enlighet med dessa vpk-krav. Nu står vi inför ett utbyggnadsbehov på nära 500 000 platser enligt SCB:s siffror utan att kommunerna har vare sig mark eller pengar. Och var finns kommunalpolitikernas goda vilja, som man i så många år har talat om, när de varken har mark eller pengar? Det behövs verkligen såväl lagstiftning som mark och pengar för att få i gång en utbyggnad av barnomsorgen. Barnomsorgen måste byggas ut både kvantitativt och kvalitativt. Utan tillräckligt med utbildad personal inom barnomsorgen kommer aldrig kvaliteten att höjas. Under många år har utbyggnaden av barnomsorgen saboterats av statsmakterna genom att man utbildat för litet personal. Vpk:s utbyggnadskrav när det gäller antalet platser har visat sig helt realistiska med tanke på barnens behov, med tanke på antalet barn med särskilda behov och med tanke på den höga kvinnliga förvärvsfrekvensen. Det behöver nu utbildas 20 000 personer varje år inom barnomsorgen. Utredningen Utbildning i samspel kom fram till att det med nuvarande mycket låga utbyggnadstakt kommer att fattas 100 000 personer inom barnomsorgen inom tio år. Så ser det ut. Tvärtemot vad som är rimligt föreslår UHÄ en nedskärning av utbildningen av förskollärare med 300 platser. Vpk menar att utbildningen av personal vid barnstugorna måste öka. Dessutom bör all personal få en likvärdig, fyraårig utbildning. Så till personaltätheten. Hur stor personaltätheten är på barnstugorna har den största betydelse för kvaliteten. Socialstyrelsen föreslår 2 vuxna på 5 barn i småbarnsgrupper. För dessa barn varierar personaltätheten ute i kommunerna från 2 på 5 till 2 på 10,2 barn. Det är en ganska stor differens. Den är dubbelt så stor som vad socialstyrelsen rekommenderar. För syskongrupper föreslår socialstyrelsen proportionen 1 på 5, och för dessa grupper varierar personaltätheten från 3,2 till 9,4 barn på varje vuxen — också det är en mycket stor differens jämfört med vad man önsketänker om. För åldersindelade grupper gäller samma rekommendation från socialstyrelsen, alltså 1 på 5. Den vanligaste personaltätheten är också 1 på 5, men I variationer förekommer även här på upp till 7 barn per vuxen. Om man tittar på dessa variationer — siffror finns tillgängliga i olika utredningar, vilket Gabriel Romanus förmodligen känner till — finner man det angeläget att 93 införa miniminormer för personaltätheten, vilka är bindande eller tvingande, för att personaltätheten skall bli tillräckligt stor. Detta är ett gammalt och välkänt krav, som Gabriel Romanus känner mycket väl till. Gabriel Romanus och jag utformade för bara några år sedan en reservation kring denna fråga. Reservationen tog upp markproblemet, gruppstorleken och personaltätheten. Då var vi överens, men det är vi tydligen inte längre. Jag tycker att Gabriel Romanus har genomgått en förändring på denna punkt. Jag undrar vad det kommer sig av? Kravet står ju fortfarande kvar och blir allt angelägnare för varje år som går. Det är självfallet också nödvändigt att kommunerna får ekonomisk hjälp att täcka kostnaderna för denna personaltäthet. Vpk tycker att även socialstyrelsens rekommendation när det gäller personaltäthet är för låg och föreslår 1 person på 4 barn, föreståndaren oräknad, med möjlighet till större täthet för de allra minsta barnen. För några dagar sedan presenterades en studie av Marianne Cederblad över hur personaltäthet och gruppstorlek påverkar barn på daghem. Denna studie — som jag vill rekommendera Gabriel Romanus att läsa, eftersom den är väldigt intressant — visar klart att barn mår bättre av att vara i mindre grupper. Då personaltätheten ökade från 1 person på 5 barn — som är socialstyrelsens rekommendation men som i och för sig inte gäller, eftersom man kan öka proportionen upp till 10 barn per vuxen -— till I på 3 mådde barnen mycket bättre. Också vistelsetidernas längd inverkade på hur barnen mådde och trivdes. För korta vistelsetider gjorde barnen blyga och hämmade, och för långa tider gjorde barnen hyperaktiva och bråkiga. Med vistelsetider på mellan 7 och 9 timmar varje dag mådde barnen bra. Denna studie visar hur viktigt vpk:s krav på 6 timmars arbetsdag är både för föräldrar och för barn. Eftersom kön är så lång i många kommuner och utbyggnadstakten så låg i förhållande till behovet, finns i en del kommuner planer på att öka antalet barn i varje grupp. Bara för någon dag sedan hörde jag i radio att Upplands Väsby planerar 20-grupper. Daghemspersonalen och vpk har i många år talat om de negativa följderna av för stora barngrupper och överinskrivningar, och nu bekräftas dessa farhågor av forskningen. Orsaken till att både den kvantitativa och den kvalitativa utbyggnaden är så dålig när det gäller barnomsorgen är att man aldrig på allvar har diskuterat varför vi skall ha daghem, dvs. målsättningen med hela daghemsverksamheten och fritidsverksamheten. Nu räknar vi behovet utifrån moderns förvärvsfrekvens, inte utifrån barnens behov. Ekonomiska förhållanden får styra utbyggnaden, personaltätheten, gruppstorleken och andra viktiga kvalitativa frågor — inte barnens behov. Men vi måste lära oss att det är barnens behov vi skall sätta i första hand och att barn måste få kosta. Jag skall be att få kommentera svaret, som jag fick i går kväll från Gabriel Romanus. Jag tycker att det är ett ogint svar, men jag har åtminstone fått klara besked beträffande de frågor som jag har ställt. Jag frågade ifall staten skall överta kostnaderna för barnomsorgen, och jag har fått ett nej till svar. Jag har frågat ifall vi skall få normer som innebär att man reserverar mark för barnomsorgens behov. Jag har fått svar: Nej. Jag har frågat om överinskriv Nr 50 ningen skall slopas och fått nej. Jag har frågat om kapaciteten för utbildning av förskollärare kommer att ökas, och jag har också där fått ett svar som är nej —- åtminstone är regeringen inte beredd att ta ställning nu. Jag har inte fått svar när det gäller lekytor inom barnomsorgen, och det väntar jag att få i dag. Det sägs i svaret att barnomsorgen är en lagfäst kommunal uppgift, och det är alldeles riktigt. Sedan hänvisas det till att riksdagen i nära nog total enighet har lagt fast att alla barn med förvärvsarbetande och studerande föräldrar skall kunna beredas plats inom barnomsorgen i mitten av 1980-talet. Men hur skall det gå till, om man inte skapar möjligheter för det? Alla tillgängliga utredningar och all tillgänglig statistik visar att det inte kommer att gå. Sedan till överenskommelsen om de 100 000 daghemsplatserna och de 50 000 fritidshemsplatserna. Inte ens detta kommer kommunerna att klara av. Man klarar inte av det, därför att man saknar instrument att garantera en utbyggnad. Socialministern hänvisar vidare till höjda statsbidrag, men jag bestrider att det är en kraftig förstärkning av bidraget till kommunerna för att bygga ut barnomsorgen. Man tog bort det s.k. anordningsbidraget, och när man gjorde det ledde det till en nedgång i utbyggnaden. Vid de utfrågningar som gjorts för att kartlägga varför kommunerna inte bygger ut barnomsorgen har det uppgivits att man inte har råd. Det sägs i svaret att regeringen, Kommunförbundet och Landstingsförbundet har varit ense om en utbyggnad och att barnomsorgen skall prioriteras. Men det finns ju inga som helst garantier för att det blir så. Vi har väntat på den här utbyggnaden i många många år. ”En utbyggnad av barnomsorgen enligt det överenskomna programmet ryms väl inom den angivna volymökningen”, säger Gabriel Romanus. Det är väl de 3 96 som jag har fått svar om. Men varför svarar kommunerna då som de gör? De svarar ju att de inte klarar vad man har kommit överens om. Jag har fördelen att tillhöra både kommunfullmäktige och en social centralnämnd, och vid varje sammanträde diskuterar vi detta att vi inte har råd att bygga ut barnomsorgen. Och de 980 miljonerna, som kommunerna skall få 1979, skall ju räcka till allt möjligt. Kommunerna skall klara av SIA skolan med de pengarna också. Socialministern gör i svaret ett häpnadsväckande uttalande, som jag skall be att få citera: ”Sammanfattningsvis kan således konstateras att kommunernas ekonomi i sig inte utgör något hinder för en utbyggnad enligt överenskommelsen, -—--.” Då måste han ju vara omedveten om den svåra ekonomiska situation som de flesta kommuner befinner sig i. Framför allt är situationen besvärlig för de kommuner som har det största behovet av att bygga ut barnomsorgen — de fattiga kommunerna, där kravet är störst, där antalet barn med särskilda behov är störst osv. Gabriel Romanus är litet oroad över att för 1980 och 1981 ligger utbyggnaden under planerna. Han skall ta upp en diskussion, säger han, och har visst redan gjort det. Men det hjälper ju inte att diskutera de här frågorna, för det har vi gjort i alldeles för många år. Vi har missat att ta de beslut som 9 leder till en garanterad utbyggnad av barnomsorgen. Det hjälper inte att prata. Jag tycker att regering och riksdag skall hjälpa till att infria den här överenskommelsen och inte bara skjuta ifrån sig problemet till kommunerna och säga: Det här är en lagfäst kommunal uppgift. Det visar sig ju att kommunerna inte klarar av att bygga ut. Och man skall heller inte komma med några pekpinnar när det ser ut som det ser ut, när köerna är så otroligt långa och barnen sitter i kläm, när kommun skyller på riksdag och riksdag skyller på kommun; sådan är den faktiska situationen. Det är så tjusigt när Gabriel Romanus säger: ”Av svaret följer att regeringen står fast vid såväl överenskommelsen med Svenska kommunförbundet ---.” Ja, det vore väl sjutton annars! Men man måste också ge kommunerna möjligheter att infria överenskommelsen. Det har de inte nu. Det skall göras en översyn av reglerna för statsbidragsgivningen, sägs det också i svaret. Men vilken inriktning skall statsbidragsgivningen få? Tänker man täcka kostnaderna för personalen, eller menar man att kommunerna skall få sina investeringskostnader täckta? Sedan är det fråga om statliga normer för personaltäthet och gruppstorlekar. Som jag sade tidigare är det väldigt bråttom att få fram dem, eftersom man nu i kommunerna börjar planera s.k. 20-grupper. Jag skulle vilja veta socialministerns inställning till en sådan åtgärd som man planerar t.ex. i Upplands Väsby, där man skall öka till 20 barn per grupp, fastän man redan nu har alldeles för många barn i varje grupp. När det gäller antalet elever på förskollärarlinjen är Gabriel Romanus tydligen inte alls oroad av att man minskar en redan nu alldeles för låg utbildningskapacitet. Så tar statsrådet upp frågan om markreservation, och då heter det att det är kommunens sak att ordna den. Men utbyggnaden, eller rättare sagt bristen på utbyggnad, visar att det behövs markreservation, och det har vi faktiskt varit överens om. Folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna har med anledning av en motion från vänsterpartiet kommunisterna tillsammans reserverat sig för att det skall finnas markreservation för barnomsorgens behov. Varför har herr socialministern gått ifrån den ståndpunkten? Och förra veckan behandlades en folkpartistisk motion av Bonnie Bernström, som tog upp det gamla vpk-kravet, och den var väldigt bra. I debatten yttrade sig inte folkpartiet. Det var vänsterpartiet kommunisterna som fick gå upp och yrka bifall till motionen om markreservation. Jag tycker att det är väldigt ynkligt handlat av folkpartiet. Erfarenheten visar att det fattas pengar och markresurser för att bygga ut barnomsorgen. Men Gabriel Romanus säger att det är kommunernas problem, eftersom kommunen är huvudman för den fysiska planeringen och därför skall se till, att det finns markresurser. När det gäller bilar finns det däremot lagar och förordningar och regler i planverkets anvisningar. Då kan man fatta beslut, och om jag inte är alldeles felunderrättad fattas de besluten centralt av statsmakterna. För bilen måste man för att få en stadsplan godkänd avsätta inte mindre än 30 m? per lägenhet, men när det gäller barnomsorgen behöver man inte avsätta en enda kvadratmeter. Vpk har räknat ut att om man avsatte bara 10 m? — alltså en tredjedel av vad man avsätter för bilen — skulle man kunna täcka in åtminstone ytbehovet så att alla barn fick plats på daghem och fritidshem. Så enkelt är det. Men det steget är man inte beredd att ta. Det visar att Gabriel Romanus inte tycker att barnen är lika viktiga som bilarna. Han prioriterar bilarna i förhållande till barnen. Sedan till frågan om barnens lekytor. Jag vill gärna att socialministern svarar på min fråga i det avseendet. Även här är förhållandena orimliga — ytorna i barnstugorna är alldeles för knappt tilltagna. Därutöver har jag en mer allmän fråga. Är det inte på tiden att framför allt socialministern inser att det inte går att hålla på så här? Det går inte att hålla på och prata om hur viktig barnomsorgen är. Det pratas alltid om hur viktig barnomsorgen är. Det pratas här i kammaren, och det pratas ute i kommunerna. Nu har vi val nästa år — o, vad det då skall pratas om hur viktig barnomsorgen är! Det pratas alltså, men det har inte fattats några beslut i den här kammaren eller någon annanstans som garanterar en utbyggnad. Det behövs faktiskt en lagstiftning för att garantera utbyggnaden. Det behövs ekonomiska resurser, det behövs markreservationer, och det behövs normer för gruppstorlek och personaltäthet, om det skall bli någon utbyggnad både när det gäller kvantiteten och när det gäller kvaliteten.

Herr talman! Jag skall försöka kommentera i varje fall huvuddelen av de många synpunkter som interpellanterna har framfört, och jag börjar med Grethe Lundblad. Det som jag i svaret sade om kommunernas ekonomi bygger bl.a. på den överenskommelse som i somras träffades mellan regeringen och Svenska kommunförbundet. Den överenskommelsen har redovisats för riksdagen, varför jag kan utgå från att den är känd. I överenskommelsen säger de båda parterna följande: ”Parterna är vidare ense om att inom de angivna ramarna för konsumtionens volymökning bör utbyggnaden av barnomsorg, äldrevård och långtidssjukvård prioriteras.

Regeringen kan inte dra någon annan slutsats av det här dokumentet. Som jag påpekade i svaret gjorde Kommunförbundet en protokollsanteckning, enligt vilken man förbehöll sig rätten att ta upp överläggningar om man ansåg att statsbidragssystemet behövde ändras med hänsyn till åtgärder från statsmakternas sida. Några sådana överläggningar har man inte begärt. Det är vad regeringen har att hålla sig till. Sedan undrade Grethe Lundblad vad Gabriel Romanus personligen arbetade för när det gäller frågan om förskollärarutbildningen. Tydligen accepterar hon att jag inte kan tala om vad som kommer att stå i budgetpropositionen, men hon ville att jag skulle tala om vad jag personligen arbetar för, så att hon när budgeten kommer kan se vilket gehör jag har fått för mina synpunkter. Jag vet inte så mycket om hur det är att regera, det måste jag erkänna — jag vet ungefär lika mycket som Grethe Lundblad. Men jag har ju suttit i riksdagen i tio år, och jag vet att det inte är någon nyhet att statsråd i interpellationssvar hänvisar till vad som kommer att stå i kommande propositioner, i stället för att berätta vad som kommer att stå där. Det gjorde statsråden på den gamla regeringens tid, och det gjorde de också på den urgamla regeringens tid. Så kommer det nog att fortsätta att vara. Det skulle allt vara en nyhet om ett statsråd stod här och sade att han har arbetat för det och det, men inte fått igenom det i regeringen. Den nyheten kommer jag inte att lansera. Regeringen skall arbeta som ett lag och solidariskt stå för det den föreslår. Så kommer det att bli även i fortsättningen. Jag tror att Grethe Lundblad i själ och hjärta accepterar det. Budgetpropositionen läggs fram om ungefär en månad. Jag hoppas den blir väl mottagen. Det är glädjande att det råder en så stor enighet — när vi nu har begränsade resurser — om att omsorgen om barnen, omsorgen om de äldre och omsorgen om de sjuka skall sättas i första rummet. Det är en angelägenhetsgradering som det har rått bred enighet om. Jag kan alltså inte nu gå närmare in på vad som kommer att stå i budgeten när det gäller förskollärarutbildningen. Jag kan bara säga att vår utgångspunkt självfallet är att eftersom det har antagits en plan för utbyggnad av barnomsorgen, skall förskollärarutbildningen vara sådan att den räcker för att förverkliga den planen. Det hör till statens del av överenskommelsen. Vidare frågade Grethe Lundblad vilka kvalitetsförbättringar regeringen tänker förorda i olika avseenden. Det är givetvis också en fråga som gäller budgeten, och en del besked kommer att ges i samband med den. Nu ändrade hon sig och frågar i stället: Vilka förberedelser pågår inom socialdepartementet när det gäller vissa utredningar som har lagts fram? Det är en ny fråga, som jag har lättare att svara på i dag. Vi förbereder en proposition på grundval av socialutredningens förslag, och jag hoppas att den kan läggas fram under våren. Det är ett stort och omfattande arbete, och det har blivit försenat av många skäl, men vår ambition är att lägga fram ett förslag under våren. Jag hoppas att det också skall bli möjligt att presentera en proposition på grundval av det utredningsförslag som Grethe Lundblad själv har varit med om att utarbeta om föräldrautbildningen. Grethe Lundblad tog vidare upp anknytningen till barnåret, och jag tror vi är överens också på den punkten. Jag ser det på det sättet, att familjepolitik och reformuppbyggnad inte får anpassas alltför mycket till vilka opinionsbil dande år som FN engagerar sig i. Vi har inte från Sveriges sida varit särskilt Nr 50 pådrivande för att få barnåret till stånd, men när nu FN har satsat på ett barnår skall vi utnyttja den möjlighet som det erbjuder att fästa uppmärksamheten på barns förhållanden och angelägenheten av att förbättra dem, samt informera svenska folket om hur barn har det ute i världen. Men vår reformpolitik skall vi bedriva planmässigt. Det betyder att arbetet skall fortsätta under 1979, och det skulle det självfallet ha gjort även om det inte hade varit FN:s internationella barnår. Med detta tror jag att jag har kommenterat Grethe Lundblads ytterligare frågor. Inga Lantz började med att säga, att rapporterna visar att den plan som riksdagen har antagit inte kommer att följas. Jag hoppas att hon har fel på den punkten. Jag har sagt det förut och jag kan gärna säga det igen, att det finns anledning till oro eftersom kommunernas planer ligger 10 000 platser under de 100 000 som har överenskommits. Men vi skall också i ärlighetens namn notera, att när det gäller de daghemsplatser som skulle anskaffas under 1976, 1977 och 1978 och som färdigställs under 1977, 1978 och 1979, ligger kommunerna i takt med planen. När det gäller den faktiskt förda politiken har man alltså uppfyllt planen. Det är i planeringen för de följande två åren som man ligger efter, och det är allvarligt nog. Vi kan också konstatera att den senaste redovisningen upptog en ökning med 5 000 platser i jämförelse med den närmast föregående. Detta kan ge vissa förhoppningar om att planen skall kunna uppfyllas. Men den alltför låga planeringen blev självfallet en signal för oss att ta upp överläggningar med kommunförbunden. Vi kunde då konstatera att här föreligger en överenskommelse; staten har uppfyllt sin del av den överenskommelsen, och Kommunförbundet var överens med regeringen om att planen måste hållas. Man kan använda olika metoder för att bygga ut en så viktig kommunal verksamhet som denna. Man kan nöja sig med att arbeta med opionionsbildning. Man kan tillgripa den andra ytterligheten och ange i lagar och regler hur många platser som skall finnas och exakt vilka normer som skall gälla för utbyggnadstakten. Så har vi det på skolans område. I det här fallet har man valt en medelväg: en frivillig överenskommelse har träffats, och regeringen hoppas att kommunerna skall uppfylla den överenskommelsen. Utvecklingen kommer givetvis att bli ett test av den metodiken, och vi får se om den kan användas i fortsättningen. Herr talman! Jag skulle vilja kommentera det Inga Lantz sade ytterligare något, men jag ber att få återkomma, eftersom min tid just nu är slut.

Herr talman! Jag vill gärna tacka Gabriel Romanus för det positiva svar jag fick på några av de frågor jag ställde i anslutning till interpellationssvaret. Jag är emellertid fortfarande oroad över att Gabriel Romanus inte känner till den ram för bruttoinvesteringen i kommunerna som har fastlagts i ekonomidepartementet i propositionen 50. Där har man klart uttalat att det 99 under 1979 skall ske en minskning av bruttoinvesteringarna i kommunerna. Även om en konsumtionsökning på 3 96 har angivits i överenskommelsen med kommuner och landsting, tror jag det blir mycket svårt för kommunerna att klara av dessa investeringar. Också i försörjningsbalansen har 396 konsumtionsökning för kommunerna angivits när det gäller den offentliga konsumtionen, men detta gäller bara för driftkostnaderna, inte investeringskostnaderna. Det var detta som gjorde mig så oroad. Jag tycker att inan många gånger hamnar i en sifferexercis, när man diskuterar byggande av daghem, frågan om förskollärare och liknande. Något som också slår en när man ser vad som pågår ute i kommunerna i samband med utformningen av barnomsorgsplanerna är att man ofta stöder sig på behovsberäkningar som är alldeles för snålt tilltagna. Inga Lantz beskrev hur man beräknar kvinnornas förvärvsverksamhet enligt AKU och andra undersökningar. Det är alltså stora skillnader mellan dessa undersökningar. Också socialstyrelsen har visat i flera av sina röda böcker att det finns klyftor mellan dessa undersökningar. Det måste innebära att vi har ett dolt behov av barnomsorgsplatser som inte kommer fram i barnomsorgsplanerna, och det tycker jag är mycket allvarligt. I mitt tidigare inlägg pekade jag också på att den del av behovsberäkningen som gäller barn med särskilda behov i de flesta kommuner är nerskuren till en nivå som säkert inte är realistisk. När man går ut med en effektiv uppsökande verksamhet finner man att det handlar om många fler barn än de 3 96 som angivits som har behov av att få komma till en förskola och få stöd och stimulans i sin dagliga tillvaro. När vi i mitten av 1970-talet i utredningssammanhang arbetade med den uppsökande verksamheten och hade försöksverksamhet visade det sig att i en viss kommun intill Stockholm 20 96 av barnen hade ett särskilt behov av stöd och stimulans och av den anledningen hade bort komma tidigare till förskolan. I en Norrlandskommun hade däremot 7 96 av barnen behov av särskilt stöd och stimulans. Ingen av undersökningarna visade en så låg siffra som 3 96; det är den siffra som man mellan raderna kan läsa ut i socialstyrelsens rekommendationer. Även om man säger att kommunen givetvis skall ha en uppsökande verksamhet och utgå ifrån dessa siffror, är det tyvärr så att man i kommunerna i ett ansträngt läge använder sig av möjligheterna att ange ett lägre behov, eftersom man inte klart lyckats visa hur stort det är. Gabriel Romanus sade i sitt inlägg att regeringen naturligtvis vill göra allt för att se till att barnen här i landet får det bättre, och han sade att det är en glädjande enighet när det gäller barnomsorgen. Vi måste emellertid vara på det klara med att det på många håll i landet finns oerhört många barn som vi på grund av bristfälliga resurser inte kan hjälpa. Det är mycket allvarligt. Jag vill gärna ta ett exempel som visar vad som brister och vad man kan göra. Under en försöksverksamhet i en kommun talade man med föräldrarna till alla fyraåringar. Man försökte sedan sammanställa alla upplysningar om dem från barnavårdscentral och socialvård. Jag skall berätta om en fyraårig pojke som bodde i en familj som bestod av två andra äldre barn samt mor och far. De bodde i en rymlig fyrarumslägenhet. Det fanns många barn i området, men pojken hade aldrig lekt med dem. Han hade problem med fötterna och hade svårt att gå. Därför hade han av barnavårdscentralen hänvisats till en ortoped. På barnavårdscentralen sade man att han talade dåligt och hade dålig motorik. Därför hade man i journalen skrivit ”verkar retarderad?” ”understimulerad?”. Man visste också att han sov dåligt om nätterna, och han hade tydligen redan vid fyra års ålder fått flaskor med lugnande medel. När den uppsökande verksamheten kom in, sade man omedelbart att detta barn utan dröjsmål borde tas in på daghem. Han kom in på daghem. Och sedan skrev man: ”Pojken har under sina 10 månader på daghemmet gjort enorma framsteg.” När han började på daghemmet kunde han säga tre ord, trots att han var fyra år gammal: mamma, pappa och sitt eget namn. I övrigt var hans tal helt obegripligt. När personalen talade med honom tittade han länge på dem, men gav ej något svar eller tecken på att han uppfattat. Vid vissa tillfällen, exempelvis när han kom i konflikt med någon, utstötte han underliga ljud. Efter en tid började han upprepa ord som han hört, och numera talar han fullt förståeligt. Han svarar oftast direkt på tilltal och visar åtminstone att han har hört och uppfattat vad man har sagt. Från början hade han svårigheter att hoppa och springa som andra barn. Han orkade inte följa med på de promenader man gjorde. Delvis kunde detta kanske förklaras av att han hemma hade varit van vid att alltid bli buren eller dragen i vagn. Nu tycker han om att lägga pussel, och han klarar detta bra. På senare tid har han lärt sig att cykla på en trehjuling, och han springer och går mycket bättre och orkar med rörelserna som alla andra. Han har haft besvär med kontakterna med andra barn, men nu börjar också detta att rättas till. Jag tycker att sådana här beskrivningar från barnens verklighet ger intryck av att vi har oerhört mycket mer att göra och att vi verkligen måste satsa rejält både på föräldrautbildning och på uppsökande verksamhet för att göra Sverige barnvänligt. Vi måste då särskilt stödja de barn som har det svårast. Jag skulle kunna ge en mängd andra exempel. Det vore värdefullt om statsrådet ville tala om vad man kan göra på det här området.
Herr talman! Om Gabriel Romanus hade svarat på frågor i stället för att säga en mängd ovidkommande saker om hur en regering tekniskt arbetar, hade han hunnit svara på de frågor som jag ställt. Det fattas enligt socialstyrelsen 25 000 platser för att överenskommelsen om byggandet av 100000 platser skall kunna infrias. Nu säger Gabriel Romanus att det är ”bara” 10 000 platser som fattas. Även om det skulle vara bara 10 000 eller 25 000 som fattas i det sammanhanget, måste man fråga sig hur det resterande behovet skall täckas. Hur skall en full behovstäckning kunna klaras? Det har ju uttalats att en sådan skall vara genomförd i mitten på 1980-talet. År 1980 behövs det enligt SCB:s beräkningar 500 000 daghemsplatser, och det är inte så många år kvar till dess. Vi måste någon gång börja arbetet mot det målet. Det fattas vidare enligt kommunernas beräkningar 380 000 fritidshemsplatser — och dessa beräkningar brukar, som jag tidigare sade, ligga alltför lågt. Och hur skall alla barn få rätt till en daghemsplats, något som ju alla barn också behöver för sin egen skull? Jag skulle vilja få svar på de frågorna. Man kan alltså inte stanna vid att forcera arbetet på att uppfylla överenskommelsen om 100 000 nya daghemsplatser på fem år, eftersom behovet bakom dessa 100 000 platser är så oändligt stort — och enligt vpk:s sätt att se behöver alla barn plats på daghem. Men för att enbart tala om de 500 000 platser som behövs till år 1980 vill jag alltså framhålla att det krävs åtgärder för att trygga en sådan utbyggnad. Det finns inte en tillstymmelse till sådana åtgärder från vare sig regeringen eller riksdagen för att klara denna utbyggnad. Grethe Lundblad tog upp frågan om barnen med särskilda behov. Man har från början räknat med en mycket låg andel barn med särskilda behov. Till att börja med utgick man från en andel om 3 96. Nu håller man på att revidera denna beräkning och utgår från en andel om ca 10 96. Men det finns också utredningar som visar att andelen barn med särskilda behov i vissa områden är uppe i 40 96 av det totala barnantalet. För att kunna integrera en sådan 40 procentig andel av barn med särskilda behov behövs det en total utbyggnad så att alla barn får plats på daghem. Jag menar att detta behövs för att klara daghemsverksamheten rent kvalitativt. Jag kan tala om för Gabriel Romanus att i ett bostadsområde i Flemingsberg i min hemkommun Huddinge är 80 96 av barnen invandrarbarn, som ju tillhör kategorin barn med särskilda behov. Dessa barn är fördelade på 20 olika språkgrupper. Vidare säger Gabriel Romanus att det inte har påkallats någon överläggning mellan Kommunförbundet och regeringen när det gäller de ekonomiska frågorna. Men de siffror och de utredningar som vi har fått visar, att kommunerna inte klarar av denna utbyggnad. Man behöver bara se på utbyggnadsplanerna för att inse detta. Jag vill citera ett uttalande som gjorts av ett antal fattiga kommuner som ligger i den södra delen av Stockholmsområdet, nämligen Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö. De skriver bl.a. följande: ”Oberoende av att kommunerna har en mycket stark vilja att bygga ut barnomsorgen framstår det mot denna bakgrund som en förutsättning för att genomförandet av den planerade utbyggnaden ska kunna klaras att ökade statliga insatser görs. Dels erfordras att det statliga driftbidraget höjs till att motsvara i princip personalkostnaderna för verksamheten, dels måste utbildningen av förskollärare och annan personal byggas ut kraftigt.” Så ser alltså söderkommunerna på detta, och jag tycker att det säger en del, tillagt till de siffror som jag tidigare redovisade. Dessutom kvarstår alltså frågan hur man skall klara det stora resterande utbyggnadsbehovet. Jag skulle också vilja att Gabriel Romanus något kommenterade det som jag sade om ytbehovet. Jag skall fylla på debatten på den punkten med ytterligare några uppgifter. Socialstyrelsen ger på samma sätt som när det gäller gruppstorlekar rekommendationer, innebärande 10 m? yta per barn. Men i Stockholm finns det siffror som visar att man bara har 4,8 m? per barn, och i de här kvadratmetrarna lekyta per barn räknar man in toaletter, hallar och kapprum, och det är det jag skulle vilja ha en kommentar till. Är det riktigt att man skall räkna in toalettytan, hallar och kapprum i barns lekyta? Är det rimligt att ha 4,8 m? lekyta — det är visserligen den värsta siffran jag tagit med för att få belyst hur förhållandena kan vara? Och är det rimligt att i den lekytan räkna in toalettrum —inte kan väl barnen leka på toaletterna — hallar och kapprum? Det skulle jag som sagt vilja ha statsrådets kommentar till, för det visar att det också i den här frågan verkligen behövs klara riktlinjer för vad som skall räknas in i lekytorna. Det här vill jag alltså ha svar på, för det fattades i alla de nejsvar som jag redan fått.

Herr talman! Jag har inte så stort behov av ytterligare polemik med Grethe Lundblad. Låt mig bara konstatera att när det gäller utbyggnaden av daghemmen, och den påfrestning som den kan utgöra för kommunernas ekonomi, så är driftkostnaden avgörande. Det tror jag alla är överens om. De investeringar som behövs ryms inom de samhällsekonomiska ramar som man har varit överens om. Det framgår av den överenskommelse som jag nyss läste upp. Sedan kan man naturligtvis diskutera hur man för framtiden skall beräkna behovet av utbyggnad. Där har vi, som Grethe Lundblad känner till, en grupp som har till uppgift att plocka fram ett bättre planeringsunderlag. Då får vi en bättre grund att stå på för framtiden. Men för dagen är ändå det avgörande att få fram de 100 000 daghemsplatser som den första femårsplanen innehåller. Det är klart att vi också måste börja diskutera hur vi skall klara nästa etapp som riksdagen har uttalat sig för, och det fordrar det nya planeringsunderlag, som håller på att tas fram. Men det som vi är inne i just nu är att se till att den första femårsplanen förverkligas. Där har vi, som jag nämnde nyss, i stort sett i enighet gått in för att pröva metodiken med en överenskommelse med Kommunförbundet och se om det är möjligt att gå fram på det sättet. Vad som händer nu kommer givetvis att vara avgörande för bedömningen av hur man skall göra i framtiden. Jag tror att man inom Kommunförbundet är väl medveten om att det finns ett ganska stort intresse i riksdagen för att — om den här metoden inte lyckas — låta staten gå fram hårdare med mera bestämda normer och regler och att de olika riksdagspartierna följer utvecklingen med uppmärksamhet. Jag hoppas fortfarande att planen skall kunna hållas, även om utbyggnadsplanerna för 1980-1981 ligger för lågt hittills. Det som har hänt efter regeringsskiftet är att vi har haft en första överläggning med Kommunförbundet, där vi kunde konstatera att vi var överens om att planen skall hållas. Vi var också överens om att man måste ha närmare kännedom om på vilket sätt man ligger under planen, hur det fördelar sig på olika kommuner och vad som är orsaken till eftersläpningen. Det underlaget skall nu tas fram, och sedan skall vi träffas igen och diskutera åtgärder. Vi räknar med att göra det i mitten av januari. Men jag upprepar också, att från regeringens sida måste vi när det gäller bedömningen av kommunernas situation i första hand utgå från vad deras företrädare Kommunförbundet säger, eftersom vi har valt metodiken att bygga på en överenskommelse mellan staten och Kommunförbundet. Den överenskommelsen har ju riksdagen godkänt. Det får vi också hålla oss till i regeringen. Inga Lantz frågade om min inställning till olika typer av kvalitetsnormer för daghem. Låt mig då påminna om vad jag sade i mitt ursprungliga svar. Jag upplyste där om att det pågår en översyn av reglerna för statsbidragsgivningen och att, i anslutning till denna översyn, frågan om statliga normer för personaltäthet och gruppstorlekar inom den kommunala barnomsorgen behandlas. Jag nämnde att vi siktar på att lägga fram ett förslag under våren 1979. Det vore därför inte rimligt att jag nu gjorde en mängd uttalanden på regeringens vägnar om vilka normer som skall gälla, eftersom arbetet med att få fram ett sådant förslag pågår. Jag kan bara säga att detta arbete är en frukt av det förra regeringsskiftet. Som Inga Lantz nämnde har vi även tidigare i riksdagen haft förslag om att utarbeta sådana normer som då bara haft stöd av en minoritet, huvudsakligen bestående av folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna. När vi nu alltså genom det förra regeringsskiftet har fått i gång arbetet med ett sådant förslag, är det självklart att jag inte ger mig in på att kommentera olika siffror på ytnormer, gruppstorlekar och annat sådant; det vore fel av mig. Vad jag däremot utan svårighet kan säga, eftersom jag redan har sagt det många gånger, är att jag instämmer i Inga Lantz uppfattning, att barngruppernas storlek är av väsentlig betydelse för kvaliteten och att grupper med så många barn som 20 är alltför stora. Den uppfattningen har jag gett uttryck för tidigare, och den har jag fortfarande. Det är också viktigt att vistelsetiderna på daghemmen kan begränsas. Ett led i denna strävan är den lag som ger föräldrarna rätt till kortare arbetstid, som riksdagen antog på förslag av trepartiregeringen men som vänsterpartiet kommunisterna till min förvåning gick emot. När det gäller statsbidragen sade Inga Lantz att hon bestrider att det har skett en ökning. Jag trodde inte riktigt mina öron. Det är ju ändå så att statsbidragen i dag är mer än dubbelt så stora som de var när avtalet ingicks. I statsbudgeten har anslagen ökat de tre senaste åren: för två år sedan var de 900 milj.kr., förra året var de 1 400 milj.kr. och för innevarande budgetår är de 2 100 milj.kr. Jag kan också utan att avslöja några hemligheter lova att de kommer att öka ytterligare nästa år. Detta beror inte bara på ökningen av antalet platser, utan det beror också på den kraftiga ökning av statsbidraget som låg i överenskommelsen och som innebär att bidraget är mer än dubbelt så stort i dag per plats som det var när överenskommelsen träffades. Att man har tagit bort anordningsbidraget ändrar inte bilden nämnvärt, eftersom anordningskostnaden/investeringen bara är en ringa del av den totala kostnaden, vilket var och en känner till som sysslar med daghem.

Men när det gäller de allmänna riktlinjerna, liksom när det gäller regeringens uppfattning om hur vi skall hantera utbyggnaden enligt den plan som riksdagen har antagit, har jag besvarat interpellanternas frågor.

Herr talman! Jag vill inte här ytterligare pressa socialministern på besked om statsbidrag och olika former av ny lagstiftning på dessa områden. Men jag kanske dristar mig att ge statsrådet ett par goda råd med på vägen när han skall utforma familjepolitiken i ett regeringsförslag på våren 1979. Jag tror det skulle vara mycket bra om vi kunde få ett särskilt statsbidrag, som skulle kunna sökas av kommuner med särskilda problem. Vi vet ju att i vissa kommuner har problemen hopat sig, speciellt i kommuner med många invandrarfamiljer, i kommuner med särskilt stora sociala problem eller i sådana kommuner som av olika skäl har mycket svårare ekonomiska problem än genomsnittet. För dem tror jag det skulle vara angeläget att utöver den vanliga statsbidragsgivningen till barnomsorgsplatser ha en speciell statsbidragspott att ta av. Det är en önskan jag skulle vilja skicka med statsrådet. En annan mycket angelägen önskan, speciellt för att hjälpa barn med särskilda behov av samhällets stöd och kanske även för att bereda vägen för en kommande föräldrautbildning, är ett statsbidrag till den stigande mängden öppna förskolor. De går alltså i dag utanför statsbidragsgivningen. Jag tror nämligen det är angeläget att vi i samband med att nya förskolor byggs även i dessa får en speciell avdelning för öppen förskola så att denna verksamhet på något vis kan integreras med den övriga verksamheten. Kommunerna kan inte i ett trängt ekonomiskt läge helt stå för de kostnader en ytterligare utbyggnad av den öppna förskolan kommer att kräva. Därför tror jag det är nödvändigt att se över dessa områden. Det är ett önskemål jag ber socialministern ta med vid propositionsskrivningen. Jag tror det oroat väldigt många att statskontrollkommittén i ett utredningsbetänkande som kommit på sistone försökt angripa barnomsorgsplanerna som planeringsunderlag och med hänsyn till strävanden mot decentralisering ifrågasatt om det verkligen är riktigt att kommunerna skall åläggas att ha en sådan barnomsorgsplan. Jag skulle vilja uttala den förhoppningen att socialministern med kraft avvisar de krav statskontrollkommittén här framfört. Med den stora betydelse barnomsorgsplanerna har fått även i den kommunala debatten och i organisationer ute i kommunerna tror jag det är viktigt att vi har kvar det system med barnomsorgsplan vi hittills haft. Det skulle vara mycket olämpligt och olyckligt om man, med krav på ökad decentralisering, skulle slopa det fina system som byggts upp och som förutsätter en utväxling av information mellan staten och kommunerna som är helt nödvändig för utbyggnaden av den kommunala barnomsorgen.

Herr talman! Man skall klara utbyggnaden av barnomsorgen inom de samhällsekonomiska ramar som råder nu. Det är socialministerns besked till kommunerna. Man kommer att klara det, säger han också, men det är bevisligen fel. Varför bygger i så fall inte kommunerna ut barnomsorgen som de lovat? Det finns fortfarande kommuner som inte har ett enda daghem. Det visar också att helt andra åtgärder behöver vidtas. Sedan säger statsrådet Romanus att statsbidragen har ökat. Självfallet, eftersom antalet platser har ökat, men de har inte ökat i den utsträckning som behövs. Personalkostnaderna är fortfarande inte täckta till mer än 66 96. Det är mycket allvarligt. Kommuner med dålig ekonomi har inte råd att satsa på bl.a. personaltäthet därför att de ekonomiska bidragen är så dåliga. Om kommunerna vore helt nöjda med statsbidragsgivningen — och det kan väl inte Gabriel Romanus mena — varför anser de då att de inte har råd att bygga ut barnomsorgen ens för att täcka de 100000 daghemsplatserna enligt femårsplanen? När jag frågar hur den stora utbyggnadsbiten skall klaras svarar Gabriel Romanus att man skall ta fram ett nytt planeringsunderlag. Skall man klara utbyggnaden i framtiden med ett nytt planeringsunderlag? Sedan skall vi diskutera med kommunerna. Det skall pratas och pratas, som det gjorts i tiotals år när det gäller barnomsorgen. Vad som behövs är åtgärder som tvingar kommunerna och gör det möjligt för dem att bygga bort daghemsbristen. Med diskussioner skall man tydligen bygga de 500 000 daghem och de 380 000 fritidshem som behövs till 1980. Jag tycker det är ett horribelt och mycket naivt ställningstagande att, när alla siffror, alla undersökningar och all statistik visar att man inte klarar detta på frivillighetens väg, säga som Gabriel Romanus: Jag tror på frivilligheten! Ja, det är ju vad alla har trott på under de här åren, men resultaten visar att det inte går att tro på frivilligheten. Det behövs lagstiftning, det behövs pengar, det behövs mark och det behövs garanterade miniminormer när det gäller personaltäthet, gruppstorlek och sådana saker. Det pågår en utredning, säger då Gabriel Romanus. Det vet jag att det gör. Det har man ju deklarerat tidigare. Jag vill i alla fall få ett besked om inriktningen hos den som här i landet har det högsta ansvaret för att det blir en bra kvalitet på barnomsorgen. På småbarnsavdelningarna har man f. n. 2 anställda på 10,2 barn. Är det rimligt? När det gäller syskongrupper har man 1 anställd på 9,4 barn. Det är så det ser ut! Det är visserligen de värsta exemplen som jag har nämnt, men jag tycker att vi måste reagera på förhållandena. Hurdan skall inriktningen vara, och vad skall det vara för personaltäthet? Att 20-grupperna är allför stora kan Gabriel Romanus kosta på sig att säga. Men hur stora skall grupperna vara? Skall man följa den utredning som Marianne Cederblad har gjort, där hon klart påvisar att det är bra med mindre grupper, eller hur stora skall de vara? När det gäller sex timmars arbetsdag vill jag framhålla att det är ett oerhört viktigt kvalitetskrav i samband med barnomsorgen. Möjlighet till sex timmars arbetsdag finns ju nu för småbarnsföräldrar, men vi skall inte glömma bort att de inte får någon ersättning för arbetstidsförkortningen. Det hindrar många föräldrar, framför allt sådana med låga och medelhöga inkomster, från att ta denna ledighet. Vi i vpk menar att kravet på sex timmars arbetsdag skall gälla för alla. Det är e'' helt nödvändigt krav, och man skall inte bli utan ersättning för arbetstidsförkortningen, såsom de borgerliga har föreslagit. Då får inte reformen avsedd effekt. Jag vill också ta upp frågan om lekutrymmena, ytorna, på daghemmen. Jag tycker att förhållandena är horribla och vill ha en kommentar av socialministern och ett besked om hur socialministern ser på den frågan. Stockholms socialförvaltning har gjort en utredning, där man redogör för att det finns avdelningar som heter 02, 23, 35 osv. 5,9, 5,6, 4,4, 4,3 m? är ytorna per barn. I den yta på t.ex. 4,3 m? som barnen skall leka på inomhus ingår toalettrum, kapprum, hallar etc. Hur ställer sig socialministern till det? Är det rimligt att ha så små ytor? Vilka åtgärder skall man vidta för att få fram rimliga lekutrymmen för barnen? Jag vill veta vad socialministern tycker, och jag vill ha ett besked om socialministerns viljeinriktning. Något slags viljeyttring borde man kunna begära av den som är högste ansvarige för barnomsorgens kvantitativa och kvalitativa utbyggnad.

Herr talman! Inga Lantz gör en del märkliga uttalanden. Hon frågar varför kommunerna inte bygger ut daghemmen som de har lovat, och hon påstår att planen bevisligen inte kommer att hållas. Vi borde väl ändå kunna vara överens om fakta. Fakta är att hittills har planen hållits. Varken Inga Lantz eller jag vet säkert vad som kommer att hända under de kommande två åren. Vi kan vara oroliga för att planeringen ligger för lågt. Vi kan möjligen hoppas att den kommer att öka, eftersom vi vet att man vid det senaste tillfället ökade planerna med 5 000 platser. Men vi kan inte uttala oss med säkerhet om att planerna ”bevisligen” inte kommer att hållas. Jag vill i varje fall inte göra några sådana uttalanden om framtiden. Om Inga Lantz vill vara så tvärsäker — det är kanske hennes stil — så får hon stå för det själv. Lika häpnadsväckande är uttalandet om statsbidragen. Inga Lantz bestrider att statsbidragen faktiskt har ökat, och menar att ökningen bara beror på att antalet platser är större. Faktum är att statsbidraget per plats i dag är dubbelt så stort som det var när avtalet ingicks. Varför förneka fakta? Även om man tar hänsyn till att det nu inte utgår något anordningsbidrag, utan kommunen får låna enligt bostadslånereglerna, är det fråga om en mycket kraftig ökning av statsbidragen. Förneka inte det! Hur skall man få förtroende för politiker som inte erkänner fakta? Det vällovliga arbetet för en ökad satsning på barnomsorgen gagnas inte av att man förnekar verkligheten. Faktum är dels att tills i dag har planerna hållits, fram t.o.m. det som skall färdigställas 1979 ligger kommunerna i takt med planen, dels att statsbidragen har ökat kraftigt. Är då kommunerna helt nöjda med statsbidragen? Nej, det är klart att kommunerna aldrig blir helt nöjda. Men vad jag kan konstatera är att staten hållit sin del av överenskommelsen, och Kommunförbundet har förklarat att man anser sig kunna hålla sin del av överenskommelsen och påkallar inte några överläggningar om ändrade statsbidrag. Sedan är det frågan om man tror på frivilligheten eller inte. Vi får väl se om det även i fortsättningen håller som det har gjort hittills. Om inte, är det en anledning att diskutera om man kan använda den här metodiken — det är självklart. Vad vi tror i dag är inte så " väsentligt, eftersom försöket rimligen bör fullföljas. Inga Lantz tycks ha en viss förståelse för att det, när det pågår en översyn av reglerna och förslag skall läggas fram, inte är rimligt att begära att jag skall uttala mig i detalj om hur förslaget skall se ut. Hon vill ändå att jag gör något meralltmänt uttalande. Låt mig gärna säga att min uppfattning är att vi, om vi skall ha normer och regler, skall ställa högre krav när det gäller personalsammansättning och gruppstorlekar, och mindre detaljerade krav när det gäller lokalernas utformning. Jag anser nämligen att det väsentliga när det gäller kvaliteten i barnstugor är personalen, medan jag tror att man har haft alltför detaljerade krav när det gäller lokalerna och att det har försvårat utbyggnaden i vissa fall. Låt mig också markera, att de ytterlighetsexempel på daghem som Inga Lantz drog här, om de är riktiga, inte utgör någon särskilt bra kvalitet. Det kan jag säga, men längre vill jag inte gå nu, eftersom det pågår ett utredningsarbete. Sedan konstaterade Inga Lantz att småbarnsföräldrarna har möjlighet fr.o.m. årsskiftet att minska sin arbetstid från åtta till sex timmar om dagen. Vi kan vara överens om att det naturligtvis hade varit värdefullt, om man hade haft möjlighet att bygga ut det ekonomiska stödet, så att småbarnsföräldrarna hade kunnat få full täckning för inkomstbortfallet. Den ekonomiska möjligheten finns inte i dag. Det finns inte heller någon ekonomisk möjlighet att i dag korta ned arbetstiden för alla människor till sex timmar om dagen. Vi kan väl också vara överens om att föräldrarna bör känna till, att de inte hade fått den rättighet som de har i dag — som en del anser är värdefull — om vpk hade fått bestämma, eftersom vpk röstade emot den reformen. Det kan vara en viktig upplysning för de föräldrar som tycker att denna rättighet är bättre än ingenting. Grethe Lundblad gav mig vissa goda råd när det gäller hur förslagen skall utformas i framtiden. Jag ber att få tacka för dem. Jag kan säga rent allmänt, att den strävan vi har när det gäller utformningen av statsbidrag, som också partierna är eniga om, är att vi i största möjliga utsträckning skall ha ett generellt stöd. Vi är också överens om att det måste finnas utrymme för särskilda riktade stöd till särskilt angelägna uppgifter. Dit hör barnomsorgen, och det särskilda stödet till barnomsorgen skall vi slå vakt om. En sak som vi också bör slå vakt om — därvidlag delar jag Grethe Lundblads uppfattning — är det system för planering av utbyggnaden av barnomsorgen som vi nu har.
Herr talman! När argumenten tryter, då kommer invektiven. Nu tycker Gabriel Romanus plötsligt att jag gör märkliga uttalanden. Han säger att det inte är särskilt bra att barn bara har 4,8 m2 att leka på — inkl. toalettyta. Det är skandalöst dåligt, och det borde Gabriel Romanus ha sagt, men han nöjer sig med att säga att det inte är särskilt bra. Det är skandalösa förhållanden som råder på våra barnstugor. Sedan vet Gabriel Romanus mycket väl, eftersom han — som han själv sade — Suttit i tio år i riksdagen, att vpk under många år har drivit kravet på sex timmars arbetsdag för alla arbetstagare, därför att det behövs. Det enda parti som har röstat för det kravet är vpk självt. Alla andra har gått emot kravet på sex timmars arbetsdag, och det är ingen nyhet för Gabriel Romanus. Gabriel Romanus säger att statsbidragen har gått upp. Men de räcker inte — det är uppenbart. Annars hade man byggt mycket mer. Nu fattas det 25 000 platser för att uppfylla målet 100 000 nya daghemsplatser. Det fattas en del för att uppfylla planen också när det gäller fritidshemmen. Man kan då undra om det är viljan som saknas — den vilja som alla partier utom vpk har satt sin tillit till. Det har fått de här effekterna. Hur skall man — den frågan har jag fortfarande inte fått svar på — klara av att bygga 500 000 nya daghemsplatser och 380 000 fritidshemsplatser till mitten av 1980-talet? Det är ju bara fem år dit! Socialministern kan väl inte mena att vi skall klara det genom ett nytt planeringsunderlag eller med diskussioner. Det är de enda vägar han i den här debatten har anvisat. Nytt planeringsunderlag och nya diskussioner — vart kommer vi med det? Vi har hittills inte kommit någonstans om man ser på den totala utbyggnaden. Det behövs helt andra åtgärder. De åtgärderna har vpk under många år slagits för. Det behövs en lagstiftning som tvingar kommunerna, det behövs pengar till kommunerna för att klara ekonomin och det behövs markreservationer. Jag skall kanske inte plåga Gabriel Romanus mer, men jag vill ändå fråga: Varför tycker inte Gabriel Romanus likadant nu i fråga om markreservationer som han gjorde för bara några år sedan, då vi gemensamt kunde reservera oss för att kommunerna skulle reservera mark för barnomsorgens behov? Varför har Gabriel Romanus tagit tillbaka det kravet? Det tycker jag är märkligt — framför allt med tanke på att de orsaker till att man inte bygger ut som kommunerna redovisar är just ekonomin och bristen på mark.
Herr talman! Jag tror att var och en som läser vad jag nyss sade kommer att få leta efter invektiv. Jag använde inga sådana. Jag tror inte heller jag kan mäta mig med Inga Lantz när det gäller kraftord i övrigt. Hon tycker jag borde ha sagt att de exempel hon nämnde är en skandal. Jag sade att jag inte tycker att de är bra. Det är väl mera en Jag har inte ändrat mening i de kvalitetsfrågor vi nu diskuterar. Däremot har jag sagt att, eftersom vi håller på och arbetar med ett förslag, är det inte rimligt att jag gör några detaljerade uttalanden. Jag vill än en gång understryka, att det faktum att man i dag inom regeringskansliet arbetar med detta, är en frukt av det ökade inflytandet för folkpartiet. Inga Lantz nämnde att vänsterpartiet kommunisterna har yrkat på sex timmars arbetsdag för alla. Hon betonade att inga andra partier röstade för det. Det är riktigt. Om man hade genomfört den tidtabell för förkortning av arbetstiden som vänsterpartiet kommunisterna ensamt arbetade för, skulle Sveriges löntagare i dag ha fått en kraftig reallönesänkning. Det är väl ingen som tror att de svenska löntagarna skulle ha varit beredda att använda resursutrymmet till den generella arbetstidsförkortning som vpk har arbetat för.

Herr talman! När det gällde sex timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar framlade vi ett annat förslag — det måste Gabriel Romanus vara medveten om — som inte begränsade sig till att gälla bara höginkomsttagare, vilket blir effekten om man inte får ersättning. Hur skall en ensamstående mamma, som dessutom kanske är låginkomsttagare, klara att begränsa sin arbetsdag till sex timmar? Detta är ett förslag som är framlagt av de borgerliga partierna, och det visar klart vilka man vill gynna. Det är helt enkelt höginkomsttagarna. Vi vill ha sex timmars arbetsdag för alla arbetstagare. Jag noterar att Gabriel Romanus inte vill ta ställning när det gäller gruppstorlek, personaltäthet och ytorna på daghem och fritidshem. Det är med beklagande jag konstaterar att han skjuter ifrån sig denna fråga och hänvisar till utredningar. Jag hade trott att vi skulle få ut något mer positivt av denna debatt. Rent generellt visar denna diskussion att vi på detta sätt inte får någon utbyggnad. Regeringen är inte på något vis beredd att garantera barnomsorgens utbyggnad vare sig när det gäller daghem eller fritidshem och vare sig det är fråga om en kvantitativ eller kvalitativ utbyggnad. Det är mycket beklagligt.

Herr talman! Leif Zetterberg har frågat jordbruksministern vilka åtgärder han ämnar vidta för att öka säkerheten vid rullbrädesåkande. Interpellationen har överlämnats till mig. Rullbrädesåkning började introduceras i Sverige under år 1976 och blev snabbt populär bland ungdomar. Konsumentverket uppmärksammades tidigt på olycksfallsriskerna. För att få underlag för en bedömning av riskerna och vilka åtgärder som kunde vara befogade att vidta hämtade konsumentverket från Consumer Product Safety Commission i USA statistik över olycksfall förknippade med rullbräden. Statistiken analyserades och utvärderades. Det framkom därvid att olycksfallsfrekvensen vid rullbrädesåkning var ungefär lika stor som för andra hårdare sportgrenar som exempelvis skridskoåkning och utförsåkning på skidor. Något totalförbud för försäljning av rullbräden bedömdes inte motiverat. Konsumentverket fann emellertid att det behövdes information om riskerna samt anvisningar om åkregler och skyddsutrustning. Vidare bedömdes någon form av trafikreglering nödvändig. Orsaken till många olyckor var att framför allt de yngre åkande inte behärskat tekniken eller inte förstått riskerna. Konsumentverket ansåg därför att det var motiverat med en åldersbegränsning vid marknadsföringen för att göra föräldrarna uppmärksamma på att rullbrädet inte är lämpligt som leksak. Mot den bakgrunden utfärdade konsumentverket hösten 1977 vissa riktlinjer för rullbräden. Dessa riktlinjer innebär bl.a. att rullbräden inte får säljas till barn under 12 år. Vid försäljningen skall vidare medfölja bruksanvisning med information om skyddsutrustning, åkteknik och åkregler samt skötsel av rullbrädan. Som lämplig skyddsutrustning angavs skyddshjälm, handskar, knäskydd och armbågsskydd samt ändamålsenliga skor. Statens trafiksäkerhetsverk har vidare skrivit till samtliga trafiknämnder i landet. Verket har, med hänsyn till riskerna för skador för såväl åkande som gående, förordat att trafiknämnderna utfärdar lokal trafikföreskrift med förbud för rullbrädesåkning på vägar. Förbudet bör gälla även för gångoch cykelvägar eller andra ställen, där de gående inte skall behöva riskera att bli påkörda. Jag vill i det sammanhanget starkt understryka det klart felaktiga i att använda rullbräden i trafiken. Enligt min mening har konsumentverket genom att på ett tidigt stadium utfärda riktlinjer för försäljning och användande av rullbräden medverkat till en minskning av skaderiskerna vid rullbrädesåkning. Konsumentverket har vidare medverkat till att undersökningar om skadorna f. n. pågår vid ett antal sjukhus i landet. Undersökningen beräknas bli färdig i början av nästa år. Hemkonsulenterna har vidare fått i uppdrag att se efter hur de riktlinjer som verket har utfärdat följs. Särskilda banor för rullbrädesåkandet byggs i ökad utsträckning i kommu 111 nerna. Även detta medverkar till att minska olycksfallsriskerna. Då berörda myndigheter noggrant följer utvecklingen på området, anser jag det inte nödvändigt med några åtgärder från regeringens sida.

Herr talman! Jag vill till att börja med tacka socialministern för svaret på min interpellation. Dagens fritidsoch boendemiljöer har i stor utsträckning skapats utifrån tekniska normer och krav. De nya bostadsområden som byggts upp som en följd av den starka urbaniseringen på 1950 och 1960-talen är en eftergift för det centraliserade samhället. Det är ett samhälle där tekniken och det kortsiktiga tänkandet satts i högsätet och där de mänskliga normerna kommit på undantag, ett samhälle där bilen prioriterats på barnens bekostnad. Människorna känner sig som främlingar i många av de bostadsområden som skapats. Mycket litet har gjorts för att tillgodose individens behov av social gemenskap och aktivitet. Det räcker inte med att plantera några träd eller att så fina gräsmattor, när barnen inte får leka där. Rullbrädesåkandet får delvis ses som en följd av och en reaktion på detta. Många har riktat kritik mot rullbrädesåkandet som sådant, men det tycker jag inte är rättvist. Barnens aktivitet på detta område tyder på initiativkraft och är en naturlig reaktion mot det asfaltsoch betongsamhälle som skapats. Områdena kring bostadshusen lämpar sig mycket väl för rullbrädesåkning. Vad som kan kritiseras är den ohämmade exploateringen, kommersialiseringen kring denna verksamhet. Vi har alla kunnat konstatera hur rullbrädessporten under en mycket kort tid fått en enorm utbredning i landet, framför allt i de större städerna. Sporten är perfekt anpassad till dagens tätorter, det är en betongoch asfaltsport. 60 000 ä 70 000 ungdomar ägnar sig åt denna sport. Det är helt riktigt, som socialministern säger, att konsumentverket mycket tidigt tog tag i frågan och utfärdade anvisningar för användningen av rullbräde. Konsumentverket har dock konstaterat att anvisningarna för rullbräden följs dåligt. Verket har fått in många anmälningar mot företag som säljer rullbrädor utan att vare sig ge information om lämplig skyddsutrustning eller lämna med bruksanvisning. Den obligatoriska varningslappen, som skall sättas på brädorna redan vid importen, saknas också ofta. En orsak är att rullbrädorna betraktas som en modevara och har börjat säljas i butiker där personalen inte har någon kännedom om sportredskap. Övervägande antalet olyckor beror på att åkarna inte haft skyddsutrustning eller att de använt platser som varit olämpliga för åkning. Omkring en tredjedel av olyckorna är orsakade av olämplig markbeläggning. Väl anlagda och skötta banor har visat sig kunna nedbringa olyckssiffrorna. De allvarligaste olyckorna har inträffat då barn på rullbräden kommit ut i trafiken och kolliderat med en bil eller annat fordon. Skadestatistiken ger underlag för att anta att rullbrädesåkning, om den utövas på lämplig plats och med riktig skyddsutrustning, har en skadefrekvens av ungefär samma storleksordning som utförsåkning på skidor, i enlighet med vad socialministern sade. Rätt information om hur man åker och träning i åkteknik på liknande sätt som i Nr 50 dag ges i skidskolor för utförsåkning kan därför nedbringa antalet olyckor. Faromomentet är ett av sportens viktigaste inslag. Åkarna kalkylerar ofta med skador, och det finns t.o.m. inslag av status i skadorna. Såren hart.ex. fått särskilda namn. ”Jordgubbar” kallas de minsta skrubbsåren. En Om ökad säkerhet jordgubbe skall vara rund, röd och rå. Är såret större kallas det ”hamburgavid rullbrädesåkanre”. En hamburgare kan vara rå, medium eller well done. Är såret riktigt stort de kallas det ”Big Mac”. Om man susar fram i tomma pipe-lines eller simbassänger, får upp farten, tappar balansen, ramlar och slår i huvudet, så uppstår ett speciellt ljud. Det kallas ”bongo-bongo” på skateboardspråk. Dessa uttryck har givetvis tillkommit för att förgylla faromomentet. Den ohämmade kommersialiseringen gör sitt till i detta fall. Jag vill åskådliggöra detta med ett citat ur en svensk veckotidning. En bild på en rullbrädesåkare kommenteras med följande text: ”Med fnitterblandad förtjusning kollar de in honom, skateboardkungen . .. Vår man är rustad för stötar, rullbräde och tillbehör kommer från Gul och Blås skateboardshop. Dyra prylar det här men nödvändiga när man ska göra banan osäker .

Herr talman! Min syn på rullbrädesåkningen som fenomen skiljer sig nog inte så mycket från interpellantens. Jag vill kanske inte hålla med om att rullbrädesåkandet är en reaktion mot asfaltoch betongsamhället — det låter litet för djupsinnigt. Jag tror helt enkelt att ungdomarna tycker att det är roligt, och jag förstår dem. För staten och kommunerna finns det i första hand anledning att fråga sig: Är rullbrädesåkandet förenat med några risker eller avigsidor, och hur skall vi förebygga dem? Här har gjorts en hel del, och Leif Zetterberg och jag tycks — om jag inte missförstod honom — vara överens om att vit. v. skall hoppas att de frivilliga åtgärderna ger önskat resultat. Hur det blir med den saken kommer att framgå av de undersökningar som nu görs om konsekvenserna av rullbrädesåkningen. Jag kan nämna, utöver vad jag sade i svaret, att de undersökningar som hittills har redovisats och som bl.a. kom fram vid läkarstämman nyligen, inte tyder på att en vettigt utövad rullbrädesåkning får särskilt allvarliga olyckskonsekvenser. Det väsentliga är att se till, att rullbrädan inte förekommer i trafiken. På den punkten behöver man inte ropa på några förbud, för där är det förbjudet att köra med rullbräda, och det gäller bara att se till, att förbudet efterlevs. Jag kan inte nog understryka att det är viktigt att alla som har med saken att göra — föräldrar, ungdomsledare, poliser och andra — ser till, att rullbrädan inte förekommer i trafiken. Där är den farlig och där kan de eventuella allvarliga olyckorna inträffa. Som Leif Zetterberg sade innebär naturligtvis rullbrädesåkningen vissa risker även rätt utövad, med skydd och allt, och däri ligger väl en del av tjusningen. Detsamma kan man säga om cykelåkning, skridskoåkning, utförsåkning osv. Det gäller alltså att få utövarna att skydda sig så bra som möjligt mot skador i allmänhet och särskilt mot allvarliga skador.

Herr talman! Jag tror att socialministern och jag är överens om värdet av att rullbrädesåkning utövas på ett riktigt sätt. Naturligtvis inser jag också att den här sportutövningen utövas därför att den är rolig — det finns en viss tjusning i den. Men då gäller det också att skapa förutsättningar för att ge ungdomarna den information som behövs för att de skall utöva sporten på riktigt sätt. När det gäller att föra ut den informationen har givetvis skolorna en viktig uppgift att fylla. Det är angeläget att rullbrädesåkningen och aktiviteterna i anslutning härtill får en allsidig belysning, så att politiker och föreningsföreträdare kan följa utvecklingen och få den ökade kunskap som behövs. Det räcker då inte med konsumentverkets anvisningar. Jag noterar att hemkonsulenterna fått i uppdrag att följa upp hur Nr 50 anvisningarna efterlevs. Det tycker jag är bra. Men det vore också bra om hemkonsulenterna fick i uppdrag att diskutera dessa frågor med föreningslivets företrädare och med kommunalpolitiker och därvid ge frågorna en allsidig belysning. Det skulle öka förutsättningarna för att de här frågorna blir hanterade på ett riktigt sätt i föreningslivet och i den kommunala planeringen. I statens ungdomsråd har vi påbörjat ett arbete för att kartlägga det kommersiella fritidsoch kulturutbudet bland barn och ungdomar. Som ett led i detta arbete har en särskild skrift — Rullbrädesmarknaden — tagits fram. Vi hoppas att denna skrift skall medverka till att öka kunskaperna om fenomenen kring rullbrädesåkningen. Det är viktigt att vi inte står handlingsförlamade inför nya situationer. Jag tycker att vi delvis har gjort det inför rullbrädessportens utbredning. Vi måste som politiker vara beredda att vidta kraftfulla åtgärder. I annat fall riskerar vi att de kommersiella krafterna helt styr utvecklingen. Vi riskerar då också att inte kunna leva upp till målet om en meningsfull fritid för alla. Inom andra delar av fritidssektorn har vi belysande exempel på detta. Därför är det viktigt att vi tar oss an de här frågorna. Det är också viktigt att vi inte bara lyssnar till det som sägs på läkarstämmor. Det är klart att dessa skador för många läkare har varit fascinerande. Detta har framgått av samtal jag haft med läkare. Det är också fråga om nya skador. Det är därför viktigt att vi får skadefrekvensen belyst för att kunna sätta in de motåtgärder som behövs. För det ändamålet måste vi vara beredda att införa de regleringar som eventuellt behövs. Jag är inte ute efter att förbjuda rullbrädesåkning. Jag tycker att det är en positiv aktivitet, men den måste hanteras på ett riktigt sätt.
Herr talman! Jag tycker inte att de åtgärder jag har redogjort för tyder på någon handlingsförlamning. Interpellanten hjälpte mig en bit på traven, när han påminde om statens ungdomsråd. Genom sin egen ställning i statens ungdomsråd har han möjlighet att lämna ytterligare bidrag till att dessa frågor blir belysta och att olika berörda parter informeras. Jag kan bara säga som vi brukar i folkpartiet: Lycka till!
Herr talman! Jag tackar socialministern för den lyckönskningen. Jag hoppas givetvis att vi i statens ungdomsråd skall kunna medverka till att öka informationen. Men det är då viktigt att företrädare för riksdagen, regeringen och statliga myndigheter hanterar denna fråga med det allvar som krävs och att frågan inte endast belyses i massmedias nyhetsoch sportspalter. Det är för att få frågan aktualiserad som jag har framställt interpellationen här i riksdagen.

Herr talman! Sture Ericson har i sin interpellation frågat om regeringen avser att, mot bakgrund av president Carters beslut i neutronvapenfrågan, genom direkta kontakter med USA:s regering och med regeringarna i berörda NATO-länder klargöra den svenska bedömningen, att produktion av neutronvapen och deras stationering i Europa skulle sänka den s.k. kärnvapentröskeln och därmed öka riskerna för kärnvapenkrig i Europa. Genom den amerikanske presidentens beslut av den 7 april i år uppsköts tillverkning av neutronvapnet liksom utläggning på förband t. v. Samtidigt tillkännagavs att modernisering av olika kärnvapensystem skulle fortsätta som förberedelse för den händelse ett beslut senare skulle komma att fattas om tillverkning och utläggning på förband. Det amerikanska tilläggsbeslutet, som blev känt den 18 oktober, tar sikte dels på den modernisering av vissa vapensystem som tidigare aviserats, dels på tillverkning av vissa av delarna till neutronvapenstridsspetsar. Ytterligare produktionsbeslut på amerikansk sida är en förutsättning för att USA skall uppnå en verklig neutronvapenkapacitet. Vi måste dock, nu liksom tidigare, realistiskt räkna med en mycket långt driven teknisk kapacitet på området hos de båda ledande kärnvapenstaterna. Förenta staterna ligger sannolikt före på detta område, men den senaste tiden har vi fått rapporter om ett uttalande av den sovjetiske statschefen att Sovjetunionen redan skulle ha fått fram neutronvapnet. Troligen skulle kort tid förflyta mellan eventuella framtida beslut om fullständig tillverkning av neutronvapnet och det stadium då en verklig neutronvapenkapacitet skulle stå till supermakternas förfogande. Frågan om neutronvapnet i framtiden kommer att anskaffas eller ej förefaller mot denna bakgrund mer vara en fråga om politiska beslut än teknisk förmåga. Avgörande för sådana beslut blir troligen den återhållsamhet vardera supermakten allmänt iakttar gentemot den andra på såväl kärnvapnens som de konventionella rustningarnas område. Nedrustningsoch säkerhetspolitiska realiteter har föranlett den svenska regeringen att kategoriskt och öppet ta avstånd från neutronvapnet. Detta avståndstagande gäller oavsett vilken militärmakt som anskaffar det. Vår inställning går samtidigt tillbaka på en humanitär filosofi, vars principer vi strävar efter att i olika sammanhang omsätta i praktisk internationell handling. Framför allt i kärnvapnens värld måste arbetet på att förebygga omätligt och godtyckligt lidande alltid föras vidare. Det är icke minst mot denna bakgrund som Sverige vänder sig så starkt mot kärnvapnen och som regeringen med internationellt uppmärksammad skärpa uttalat sig mot det fruktansvärda neutronvapnet. Det är samma grundinställning som ligger bakom Sveriges starka engagemang i kampen mot de särskilt inhumana vapnen. Detta är bakgrunden till att vi från svensk sida med större skärpa än något annat land i Västeuropa redovisat vår uppfattning. Jag vill särskilt hänvisa till det interpellationssvar som avgetts av min företrädare den 7 november 1977 och till regeringens uttalanden i FN:s generalförsamling den 29 september samt i församlingens första utskott den I november 1977, vid extrasessionen för nedrustning den 24 maj 1978, i nedrustningskonferensen i Genéve och vid den nu pågående generalförsamlingen. Regeringen fortsätter att följa neutronvapenärendet med största uppmärksamhet också med anledning av det beslut som fattades på amerikansk sida den 18 oktober. Så har f. ö. framgått av den hänvisning härtill som Sverige gjort den 20 oktober 1978 som första land vid den nu pågående generalförsamlingen. Vad gäller interpellantens konkreta fråga blir därför mitt svar, att såvitt angår produktion av neutronvapen, deras stationering i Europa och följderna härav, har regeringens inställning vid flera tillfällen klart redovisats och är väl känd, inte minst för regeringarna i NATO och Warszawapaktsländerna. Att budskapet nått fram har vi fått flera belägg för. — Regeringen kommer fortsättningsvis liksom tidigare att vid lämpliga tillfällen ta upp frågan med andra länder. I detta sammanhang vill jag understryka att vi från svensk sida ej nöjt oss med att offentligt ge vår uppfattning till känna. Den har också tagits upp direkt vid diplomatiska kontakter med andra länder, inkl. USA. Regeringen agerar således genom uttalanden såväl som löpande diplomatiska kontakter. Härtill kommer emellertid även konkreta svenska förslag på nedrustningsområdet. Oroande tecken föreligger i väst liksom i öst på en fortgående kapprustning. Denna gäller inte minst kärnvapen avsedda för insats i Europa. Därför har vi från svensk sida funnit det angeläget att inlemma också dessa i verkliga nedrustningsförhandlingar. De faller ju utanför de pågående förhandlingarna om begränsningar av strategiska kärnvapen, vilka går under namnet SALT. Redan den 20 juli i år framlade regeringen därför förslag härom i CCD — nedrustningskonferensen i Genéve. I samband härmed ställde vi konkreta frågor till de i förhandlingsorganet deltagande kärnvapenstaterna om deras fortsatta avsikter vad gäller sådana kärnvapen, inkl. medeldistansrobotar, minikärnvapen och neutronvapnet. Regeringen avser att följa upp den sålunda anhängiggjorda frågan om kärnvapen i Europa i det nya förhandlingsorganet nedrustningskommittén i Genéve.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Det innehåller visserligen en del positiva element, såsom att regeringen skall försöka få upp frågan om neutronvapnet på dagordningen för nedrustningskommittén i 'Genéve — något som vi från socialdemokratiskt håll har begärt flera gånger under det senaste året — men i övrigt är svaret en plädering för att Sverige inte skall reagera på president Carters beslut den 18 oktober i år. Denna plädering för passivitet beklagar jag, men tyvärr kan jag inte säga att jag är förvånad över den. Utrikesminister Blix tänker tydligen fullfölja regeringen Fälldins linje att inte säga något nytt i neutronvapenfrågan förrän kritiken från socialdemokratiskt håll blivit så stark att man känner sig tvingad att agera. President Carters beslut i neutronvapenfrågan, som blev känt den 18 oktober, innebär i praktiken att detta nya vapen under de närmaste åren tillförs NATO:s fältförband i Västeuropa. Bara ett nytt politiskt beslut av rakt motsatt innebörd kan förhindra en sådan utveckling. Pentagons egna experter anser att tillverkning av komponenter till neutronvapenstridsspetsar inte går att skilja från tillverkning av neutronvapnet som sådant. Det är därför något av en politisk fiktion att USA ännu inte beslutat att förlägga neutronvapen till sina förband i Europa. Denna politiska fiktion ger dock opinionsbildningen mot neutronvapnet en sista chans att stoppa en mycket ödesdiger upptrappning av rustningsgraden. Tyvärr tycks vår nya folkpartiregering ta denna fiktion som förevändning för att inte ta några nya initiativ. Måste president Carter öppet deklarera att USA skall tillverka vapnet och skicka det till Tyskland för att utrikesminister Blix skall uppfatta vad som sker? Utrikesministern säger i svaret: ”Ytterligare produktionsbeslut på amerikansk sida är en förutsättning för att USA skall uppnå en verklig neutronvapenkapacitet.” Jag måste då fråga: Vilka komponenter i neutronstridsspetsen är det som inte produceras? Är det inte i själva verket så att alla delarna till det nya vapnet nu produceras, så att man sedan med mycket kort varsel skall kunna montera ihop det ute på fältet? Att som utrikesministern gör tala om att ytterligare produktionsbeslut krävs på amerikansk sida är att visa president Carter och Pentagon alltför stor välvilja, men det är kanske avsikten. Sedan USA väl bestämt sig för neutronvapnet kommer det naturligtvis att dröja bara några år, innan Sovjet skaffat sig samma vapen. Så var det med de ursprungliga plutoniumbomberna, så var det med vätebomben, så var det med de interkontinentala robotarna som drivs med fast bränsle, så var det med de MIRV-ade stridsspetsarna, så var det med Polariskärnvapenubåtarna och med flera andra vapensystem. Sovjet följer USA i spåren med några års fördröjning. Dessutom tycks Frankrike redan ha framskridna planer på att skaffa sig egna neutronvapen. Enligt tidningsuppgifter i slutet av april i år har Frankrike provsprängt en primitiv neutronbomb. Den franska generalstabschefen Guy Meéry sade i ett tal den 3 april i år att Frankrike var i färd med att utveckla neutronbomben. Han pekade på de taktiska fördelar detta skulle ge. General Meéery ansåg att avskräckningseffekten skulle öka, eftersom neutronvapnen kan sättas in närmare de egna styrkorna och vidga den zon där kärnvapen kan användas utan alltför stora risker för civilbefolkningen. När man inför en sådan här debatt om neutronvapnet läser igenom vad som sagts i frågan här i riksdagen under det senaste året får man en tämligen utförlig beskrivning av hur ett nytt vapensystem växer fram, tekniskt och politiskt. Tyvärr får man också intrycket att regeringen Fälldin var slapp och tvehågsen i sina reaktioner. Den gjorde inte alls så mycket som kunde ha gjorts för att internationellt stärka opinionen mot denna avskyvärda förstling ien ny generation kärnvapen. Den intresserade kan läsa riksdagens protokoll för den 7 november 1977 och för den 15 mars och den 10 maj i år. Regeringen Fälldin har hela tiden kommit med formuleringar som mer eller mindre framtvingats av kritik från oss socialdemokrater. Vi fick så sent som den 17 maj i år av regeringen här höra att ”det är Sveriges skyldighet att lägga en mer balanserad syn på neutronvapnet” och att ”världsopinionen stirrar sig blind på amerikanska neutronbomber” och att man borde ”sätta in neutronbomben i sitt sammanhang”. Opinionen borde inte koncentreras på neutronvapnet.

Detta uttalande tyder närmast på en synnerligen dålig politisk synskärpa. Sedan vi början av maj senast debatterade neutronvapnet här i riksdagen har en hel del hänt i neutronvapenfrågan. I FN:s särskilda generalförsamling om nedrustning motsatte sig USA energiskt alla försök att ens nämna neutronvapnet i slutdokumenten. I sitt tal inför generalförsamlingen gjorde statsminister Fälldin, efter diverse köpslagan inom den svenska delegationen, ett klart avståndstagande från neutronvapnet med hänvisning till att det skulle leda till en sänkning av kärnvapentröskeln. Men under det viktiga förberedelsearbetet månaderna före specialsessionen, då texterna i huvudsak tog form, var den svenska regeringens representanter passiva i neutronvapenfrågan. När den slutliga texten antogs av en enhällig generalförsamling innehöll den naturligtvis ingenting kontroversiellt om neutronvapnet. Under sommaren pågick i amerikansk press en viss rapportering om neutronvapnet. Det var främst politiker och militärer som tyckte illa om president Carters uppskovsbeslut den 7 april som hörde av sig. Senatens försvarsutskott begärde att tillverkning av neutronvapenkomponenterna skulle inledas. Hökar som senatorerna Henry M. Jackson och Sam Nunn kritiserade Carters ”fortsatta tvekan och obeslutsamhet i denna fråga”. Vapenexperter varnade för att det skulle krävas två år att få ut det nya vapnet till förbanden, om man inte fick förbereda genom att tillverka komponenter till vapnet. Politiska rådgivare i Pentagon var mer återhållsamma, eftersom de ansåg att komponenttillverkning i praktiken är detsamma som tillverkning av neutronstridsspetsar. De tolkade Carters besked den 7 april så, att det skulle finnas en klar tröskel för neutronvapenproduktionen, som inte fick överskridas utan ett nytt politiskt beslut. Man befarade också att ett beslut om komponenttillverkning skulle leda till nya upprivande debatter i kongressen och bland de NATO-allierade. NATO:s generalsekreterare Joseph Luns däremot uttalade sig i september för en snar produktion av neutronvapnet och kritiserade Carters tvekan. Luns menar att de europeiska NATO medlemmarna inte bör ha någon vetorätt i denna fråga. Det är mot denna bakgrund man måste se beslutet den 18 oktober att modifiera och modernisera Lanceroboten och en 8-tums artillerigranat, så att de med kort varsel kan utrustas med neutronstridsspetsar. Detta beslut innebär att neutronvapnet nu är på väg till de främre linjerna i NATO:s försvar i Centraleuropa. Det är inte osannolikt att neutronstridsspetsarna är på plats någon gång under 1980. En sådan slutsats kan man knappast undgå att dra, om man studerar informationerna om den senaste tidens utveckling. Det kortsiktiga motivet bakom Carters beslut att ge grönt ljus för komponenttillverkning och förbandsläggning av dessa komponenter i Europa tycks paradoxalt nog inte vara militärt utan inrikespolitiskt. Man har i USA allmänt tolkat beslutet, som blev känt den 18 oktober, som en eftergift för hökarna i kongressen. Avsikten skulle vara att göra dem litet vänligare inställda till en ratificering av det SALT II-avtal som torde bli klart under den närmaste tiden. Det var alltså sådana inrikespolitiska överväganden som låg bakom vad som tycks vara det avgörande beslutet i neutronvapenfrågan. Vilka blev då reaktionerna på beslutet den 18 oktober? I USA pågick en valkampanj där de som ville se en hårdare politik mot Sovjet hade övertaget. Många av de s.k. liberala kongressmän som opponerat sig mot neutronvapnet hade svårt att bli omvalda. Valet i början av november gav också en kongress där motståndarna mot SALT och mot rustningsbegränsningar är fler än tidigare. Genom en skicklig timing uppnådde man alltså att höstens neutronvapenbeslut inte mötte någon opposition i Washington. I Nederländernas parlament hade man redan den 19 oktober en tio timmar lång debatt om neutronvapenhotet. Den slutade med att man med stor majoritet beklagade det amerikanska beslutet och uppmanade regeringen att vidarebefordra detta beklagande till USA:s regering. Den 15 november debatterades frågan i det norska stortinget. Utrikesminister Frydenlund meddelade, att den norska regeringen vid flera tillfällen både till amerikanska myndigheter och i NATO:s råd gjort klart att den är emot produktion av neutronvapen. Sverige markerade också ett avståndstagande i FN:s generalförsamlings första kommitté den 20 oktober. Då nämndes den ryska medeldistansroboten SS 20 och neutronbomben som starkt oroande exempel på kärnvapenutvecklingen, och man noterade att förberedelserna för produktion av neutronvapen fortsätter. Utrikesminister Blix talade den 1 november om ”starka bekymmer” inför den kärnvapentekniska utvecklingen och exemplifierade med neutronvapnet. Flera u-länder har i höst tagit upp neutronvapnen i tal i FN och bl.a. pekat på deras användbarhet också utanför Europa. Självfallet har också Sovjet och andra öststater protesterat i FN och i andra sammanhang. Men agitationen från Warszawapaktshåll mot neutronvapnen fungerar ju närmast som ett stöd för de grupper i USA och inom NATO som vill ha det nya vapnet så snart som möjligt. Vad blir då konsekvenserna av att NATO:s fältförband i Centraleuropa utrustas med neutronvapen under de närmaste åren? Den militära argumentationen för vapnet har varit att det behövs för att uppväga Warszawapaktens överlägsenhet i fråga om stridsvagnar i Centraleuropa. Man brukar uppskatta att det finns ca 50 000 stridsvagnar i öst, och Warszawapaktens övertag i fråga om tanks anses vara ca tre mot en. Neutronvapnen skulle sättas in i ett tidigt skede för att hindra de sovjetiska stridsvagnarna att rycka fram över det nordtyska slättlandet. Eftersom vapnet dödar genom direktstrålning och inte så mycket genom värmeoch tryckvåg, skulle förstörelsen bli mindre än om vanliga kärnvapen användes. Neutronvapnen skulle kunna sättas in närmare de egna linjerna och skulle döda färre civila. De viktigaste invändningarna mot detta resonemang är för det första, att det skulle behövas många hundra neutronvapen för att hejda tiotusentals stridsvagnar från öst och att förstörelsen därmed skulle bli nästan lika omfattande som om de nu vanliga kärnvapnen användes. Den andra och viktigaste invändningen är att öst naturligtvis inte låter sig bekämpas med kärnvapen utan att slå tillbaka med egna kärnvapen — och de är av tyngre och mer förödande modell än neutronvapnen. Därmed skulle kärnvapenkriget vara i gång. Eftersom neutronvapnet i Europa i första hand är avsett att användas mot koncentrationer av stridsvagnar, måste det för att vara effektivt sättas in i ett tidigt skede av en militär konflikt mellan NATO och Warszawapakten. Det är vad man i USA kallar ett ”vapen för slagfältet”. Därmed förkortas den tid under de första timmarna, kanske dagarna, för besinning och förhandlingar som skulle kunna förhindra kärnvapenkriget. Kärnvapentröskeln sänks. Det är detta som gör neutronvapnet så utomordentligt farligt. Det förs redan nu militärstrategiska resonemang som bygger på förutsättningen att kärnvapenkriget begränsas till slagfältet. Man har börjat planera för ett krig där neutronvapen och andra små kärnvapen kompletterar de konventionella vapnen. Man satsar inte på avskräckning utan framhäver de nya vapnens användbarhet i den lokala militära situationen. Man tänker sig flera kärnvapentrösklar och räknar med att kunna använda små taktiska slagfältskärnvapen utan att de större och tyngre strategiska vapensystemen kommer till användning. Dessa nya kärnvapendoktriner är speciellt attraktiva i USA, eftersom de öppnar möjligheten för ett europeiskt kärnvapenkrig utan att USA utsätts för förödande angrepp. I Västeuropa — främst i Västtyskland — har man tidigare med stor skärpa vänt sig emot sådana kärnvapendoktriner och pekat på den direkta kopplingen mellan taktiskt och strategiskt kärnvapenkrig. Det gjordes ett mycket distinkt uttalande i den riktningen av Helmut Schmidt i en rapport till NATO 1972. Det är bl.a. dessa överväganden som gör att tveksamheten till neutronvapnet är mycket stor i Västtyskland. De sovjetiska strategerna har inte accepterat resonemanget om lägre kärnvapentrösklar. Det senaste tillskottet i deras arsenal, SS 20, är en rörlig medeldistansrobot som med stor precision levererar mycket stora laddningar. Därmed faller alla resonemang om att begränsa kärnvapenkriget till slagfältet. Och vapen som minikärnvapen och neutronbomber blir därmed ytterst farliga och svårkontrollerade tändare för de strategiska kärnvapnen. Många hävdar dessutom att neutronvapnen inte är bäst och billigast när det gäller att stoppa östs stridsvagnar. De nya precisionsstyrda antitankvapnen har enligt sakkunskapen radikalt reducerat det militära värdet av östs övertag i antal stridsvagnar. Det visade inte minst kriget i Mellanöstern 1973. USA:s försvarsminister Harold Brown höll ett uppmärksammat tal i somras. Han sade att ”USA:s och NATO:s konventionella styrkor är kapabla att omintetgöra ett sovjetiskt angrepp. Vi bekymrar oss inte över att Sovjet har fler stridsvagnar än vi har —— — men vi är noga med att vi har förmåga att motstå ett sovjetiskt angrepp. -—-- Vi och våra allierade har omkring 10 procent färre soldater än Sovjetblocket. Men vi behöver inte matcha Sovjet i allting på en gång. Vår uppgift är att slå vakt om våra intressen och inte att besegra alla sovjetiska styrkor överallt. —-—— Det är ingen hemlighet att en fjärdedel av Sovjets konventionella styrkor ligger vid kinesiska gränsen och att Sovjets transportkapacitet är svag.” Brown sade att hans avsikt var att skingra en del av oron i väst kring den militära balansen mellan USA och Sovjet. Det är alltså mer av politiska skäl än av militär nödvändighet som produktionen av neutronvapnen nu inletts. Därför borde det också vara möjligt att bekämpa neutronvapnen med politiska argument. Det har vid flera tillfällen konstaterats att det främsta hindret för produktion och stationering av neutronvapen i Europa hittills har varit den starkt negativa reaktionen från den allmänna opinionen. Det har NATO:s nuclear planning group sagt i ett uttalande, och det fanns med som skäl för Carters uppskovsbeslut den 7 april i år. De politiska reaktionerna är alltså av stor betydelse. Varför bör då just vårt land engagera sig med större kraft än någonsin i den internationella opinionsbildningen mot neutronvapnen? Det främsta skälet är naturligtvis att det är traditionell svensk utrikespolitik att internationellt söka begränsa rustningarna så mycket som möjligt. Ett kraftfullt svenskt agerande mot neutronvapnen är helt i linje med våra tidigare engagemang för att främja internationell nedrustning. Som ett tekniskt högt utvecklat industriland som står fritt från militärblocken har vi ett speciellt ansvar i sammanhang som dessa. Det andra skälet är vår egen säkerhetspolitiska situation. Alla förändringar som sänker kärnvapentröskeln i Europa innebär ökade risker för vår egen säkerhet. Vårt eget militära försvar bygger ju på antaganden om när och hur kärnvapen kan komma till användning. Förändras dessa förutsättningar genom att neutronvapen och minikärnvapen tillförs NATO:s främre linjer i Centraleuropa, får det naturligtvis allvarliga konsekvenser för oss. Att utvärdera dessa konsekvenser är en av försvarsutredningens arbetsuppgifter. Men det står helt klart att allt som kan göras för att förhindra att neutronvapen och besläktade minikärnvapen förbandsläggs i Europa i högsta grad är ett svenskt säkerhetspolitiskt intresse. När utrikesminister Blix i sitt tal den I november sade att moderniseringen av olika kärnvapen i vår närhet ”kanske inte ökar risken för utnyttjande av kärnvapen mot Norden i händelse av krig”, är det litet svårt att följa hans tankegång. Är det kanske en allmän trossats, eller finns det ett rationellt resonemang bakom? Det är ju ändå så, att neutronvapnen i NATO:s främsta linjer i Centraleuropa i högsta grad ökar risken för kärnvapenkrig i händelse av krigsutbrott och därmed även ökar risken för att kärnvapen kommer till användning i Norden. Utrikesministern kunde gott vara litet mer preciserad i sitt resonemang på den här punkten. Slutligen några ord om möjligheten att neutronvapen sätts in vid konflikter utanför Europa. En del neutronvapenkritiker i USA hävdar att detta nya specialiserade kärnvapen i själva verket är militärt användbart endast mot stater som själva saknar kärnvapen. De pekar på att den amerikanska statsledningen vid ett flertal tillfällen — 1950 och 1953 i Korea, 1954 i Vietnam, 1958 i Quemoy och Matsu, 1961 i Laos och 1968-1972 i Vietnam — mycket seriöst övervägt kärnvapeninsatser mot motståndare som själva saknade kärnvapen. Om de vid dessa tillfällen haft tillgång till precisionsvapen som neutronbomben, är sannolikheten stor för att de kommit till användning. Kritikerna menar att detta är den verkligt stora risken med neutronbomben. Dess framtida roll i världspolitiken skulle alltså bli störst mot länder — uländer framför allt — som själva saknar kärnvapen. Dessa kritiker pekar på att den här nya generationen av kärnvapen därför också kommer att öka riskerna för spridning av kärnvapen till många fler stater. Det ligger mycket av oundviklig logik i detta resonemang, och det är en aspekt som bl.a. Jugoslavien har varnat för vid nedrustningsförhandlingarna i Genéve och som SIPRI har tagit upp i en del skrifter. Mot den bakgrunden är det motiverat med nya svenska insatser för att understryka hur allvarligt vi ser på produktionen och förbandsläggningen av neutronvapen. Det handlar ju inte här om en vapenteknisk utveckling, jämförbar med en ny medeldistansrobot som SS 20 hur fruktansvärd den än må vara. Det är ett nytt vapensystem, som för med sig en lång rad konsekvenser i fråga om kärnvapentröskeln, supermaktsstrategin, riskerna för insatser i u-länder, spridning av kärnvapen till nya stater, vår egen säkerhetspolitiska situation och en hel del annat. Det är därför regeringen bör agera nu och då i första hand vända sig direkt till de regeringar som under de närmaste månaderna och åren avgör tidpunkten för när neutronvapnen införlivas med de stridsberedda förbanden. En låg svensk profil i neutronvapenfrågan kan bli något som vi djupt kan få ångra under de närmaste årtiondena. Det är allvarligt att den svenska regeringen tar fiktionen att ett faktiskt produktionsbeslut inte fattats till förevändning för att reagera som om ingenting hänt den 18 oktober.
Herr talman! Jag begärde ordet när jag hörde att Sture Ericson fortsätter att ge spridning åt sin gamla fiktion att regeringen Fälldin skulle ha visat "passivitet i neutronvapendebatten. Faktum är att den svenska regeringen var den första regeringen utanför östblocket som klart tog avstånd från neutronvapnet och som klart påvisade de stora faror detta vapenslag var förenat med. Fortfarande har ingen regering utanför östblocket gjort detta på ett entydigare sätt än den svenska regeringen. Sture Ericson försökte med en rad citat belägga något slags tveksamhet och oklarhet när det gäller den svenska regeringens inställning i den här frågan. Det är klart att man genom att läsa upp lösryckta citat kan ge det intryck man vill ge. Men var och en som studerar de där citaten närmare ser snabbt att vad det handlar om är det enkla faktum att hur viktig debatten om neutronvapnet än är får vi inte låta hela kärnvapendebatten bli en neutronvapendebatt. Vad dåvarande utrikesministern Söder i många sammanhang underströk — också för Sture Ericson — var att vi måste diskutera neutronvapnet som en del av kärnvapenproblematiken. Det är helt klart att planerna på att utveckla, tillverka och förbandslägga neutronvapnet skulle innebära en förvärring av kärnvapenproblematiken. Men när man — som det finns vissa tendenser till från socialdemokratiskt håll — försöker begränsa kärnvapendebatten till en neutronvapendebatt gör man inte nedrustningssträvandena i världen en tjänst utan man gör dem en otjänst. Vi får alltså inte glömma de övriga vapnen, men vi måste fortsätta att kraftigt driva neutronvapendebatten. I sitt svar visade utrikesministern tydligt vid hur många tillfällen Sverige har gjort mycket klara och entydiga markeringar på det här området. Jag tror man lugnt kan konstatera att Sverige verkligen har profilerat sig i neutronvapendebatten. Vi har klargjort vår inställning, ingen behöver sväva i tvivelsmål om den saken. Vi måste givetvis fortsätta den här debatten. Så länge frågan har aktualitet måste Sverige ständigt påminna om den inställning vi har och bestämt varna för de konsekvenser en tillverkning och förbandsläggning av neutronvapnet skulle få. Jag vill gärna deklarera att jag inte hyser något som helst tvivel om att även den nuvarande regeringen på ett mycket kraftfullt sätt kommer att driva den här frågan.